Herr talman! Jag söker inte strid för stridens skull när det gäller handikappfrågorna — definitivt inte. Det är inte heller så att det bedrivs någon kampanj från socialdemokratiskt håll. Det ingår inte heller i något taktiskt spel. Det har jag faktiskt ärligt menat. Jag har fått synpunkter från enskilda människor som upplever svårigheterna. Karin Ahrland säger att jag ger en osann bild. Jag vill gärna returnera det: Den bild som Karin Ahrland ger är vilseledande. Karin Ahrland bakar ihop anslagsposter från 1976 och framåt och vill med det bevisa att det har skett en utbyggnad. I tider av hög inflation är det propaganda — den sifferexercisen ger en felaktig bild av situationen. Enskilda människor upplever i dag åtstramningspolitiken. Jag kan som exempel ta anslaget till färdtjänsten. Det är väl riktigt att det har ökat mycket kraftigt. Man har infört riksfärdtjänst, och det är bra. Men det lokala resandet har inte förbättrats för de människor som verkligen behöver färdtjänsten. Där har man satt in restriktioner och inskränkningar. Senast för en månad sedan diskuterade en kommun att helt lägga ned färdtjänsten. Det skulle drabba 250 människor. Det är en följd av den ekonomiska politik som bedrivs i dag i Sverige. Det vore bra, tror jag, om vi i stället för att fly till dessa belopp och till 1970-talet höll oss till dagens situation, till det krispaket som nu diskuteras och det som vi behandlade i fjol. Där sker en urholkning av handikappersättning och vårdbidrag. Det är två ersättningar som är mycket viktiga. De utgår till verkligt gravt handikappade människor efter en ingående prövning. Där kommer inte pensionstillskotten in i bilden för att täcka minskningen. Det sker alltså en verklig urholkning av dessa förmåner — det kan man inte komma ifrån. Det sker också en sänkning av anslaget till Samhällsföretag. Arbetsvården drabbas på flera andra sätt också. Regeringen har inget mandat att göra den nedrustning man nu har startat på den sociala sidan. Jag kan förutskicka att detta blir en av de stora huvudfrågorna i nästa års val: att slå vakt om tryggheten och friheten för handikappade människor.
Herr talman! Jag skall först tacka Nils Carlshamre för att han observerade att jag talade om de dövblinda.

Jag är helt enig med Nils Carlshamre på den punkten. Börje Nilsson tyckte att vi skall hålla oss till dagens situation, och det tycker jag också att vi kan göra. Jag skall låta bli sifferexercisen och inte rabbla lika mycket som förra gången, bara säga till Börje Nilsson att på det departement där jag arbetar har i årets budget de särskilda anslagen till handikappade — och då tänker jag inte på pensionerna — ökat med 59 miljoner upp till totalt 455 miljoner. Det är, Börje Nilsson, en ökning med mer än 10 20, och det kan jag inte kalla för någon nedrustning. Jag har tidigare tillsammans med Börje Nilsson varit med om att fördöma en av de kommuner som drog in på färdtjänsten. Jag sade inte den gången, mest av finkänslighet — och i dag har inte Börje Nilsson sagt — att de två kommuner det gäller är Norsjö och min egen hemkommun, Malmö. Jag kanske i sammanhanget får tillägga att båda två är svcialdemokratiskt styrda kommuner. Norsjö lär ha bättrat sig.

Herr talman! Mycket kort: När det gäller färdtjänsten i Norsjö och Malmö har jag också med glädje noterat att man i Norsjö har ändrat sitt ställningstagande. Men det är ändå illavarslande att sådana diskussioner förs ute i kommunerna. I Malmö har det aldrig varit fråga om att lägga ner färdtjänsten, utan det var fråga om inskränkningar, och sådana sker nu i de flesta kommuner — till följd av den ekonomiska politiken i landet. Regeringspolitikens konsekvenser måste nu tas av bl.a. politikerna i Malmö. Trots ökningen av anslaget till färdtjänsten kan vi alltså uppleva att de handikappade drabbas hårt av inskränkningar och neddragningar, och detta måste vi reagera mot.

Herr talman! Den sociala nedrustning som pågår runt om i landets kommuner till följd av regeringens politik drabbar i första hand barnen, de äldre och de utslagna människorna. Nedskärningarna innebär förstås en sämre social service för i stort sett alla, men de kommer att märkas mest för just de här människorna. I dåliga tider borde socialvården vara skyddad från nedskärningar, eftersom den behövs allra mest då. Det är ju i sådana tider som de som redan har det dåligt får det ännu sämre. Jag har träffat socialarbetare som säger att bland de mest utslagna kommer helt enkelt dödligheten att öka, eftersom de inte längre kan få den hjälp de behöver. Med den nya socialtjänstlagen skall socialvården ha det yttersta ansvaret för människorna ute i kommunerna. Socialvården skall också, är det i alla fall tänkt, arbeta förebyggande. Över huvud taget får socialvården nya och fler arbetsuppgifter. Samtidigt som den här reformen genomförs, saboteras den genom nedskärningar som bl.a. gör att tjänster dras in. De människor som socialvården arbetar med har ofta inte en chans på arbetsmarknaden, i vart fall inte i tider som de nuvarande, med stor arbetslöshet. Det blir en rundgång. På grund av arbetslösheten söker flera hjälp, och ofta slutar det med förtidspensionering — som blir dyrare både för samhället och för den enskilda människan. Det kostar pengar för samhället, och den enskilda människan får betala på ett annat sätt, men det blir minst lika dyrköpt. Detta är vad som sker redan i dag, och ännu värre kommer det att bli. Det är en dålig politik. Karin Ahrland började sitt inlägg med att vi skall slå vakt om välfärden. Då vill jag fråga: Är det här att slå vakt om välfärden? Det finns i dag över 60 000 arbetslösa ungdomar. Hälften av dem är tonåringar. Vad kommer att hända med dem? Vad blev det av regeringens löfte om utbildning, arbete eller praktik åt alla ungdomar? Jo, det blev 40 veckors yrkesintroduktion och 10 månaders obetald praktik, om man räknar så. Sedan blir de flesta arbetslösa igen. Arbetslösheten bland ungdomarna har nu stigit till den utan jämförelse högsta nivån efter kriget. Bland tonåringarna är 13-14 96 utan arbete och bland tonårsflickorna nära 16 96. I dag söker 95 96 av eleverna till gymnasiet, men bara 85 926 kommer in. Av en årskull som går ut nian blir hela 17 000 ungdomar utan plats. Av dem är det bara 5 000 som får arbete. 12 000 är kvar utan vare sig skola eller arbete. Vad händer med dessa ungdomar? Var hamnar dessa ungdomar? Vad kommer denna politik att kosta samhället och ungdomarna? Det behövs en ansvarsfull ekonomi — det var ett annat grepp i Karin Ahrlands inlägg. Jag vill fråga: Är det här ett ansvarsfullt sätt att handskas med ungdomar och med pengar? Herr talman! Kortsiktiga sparåtgärder blir ofta dyrköpta på lång sikt, i vart fall om de inte förenas med en verkligt bra politik, ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt sett. Det skall också sparas inom skolan. Där drar man in lärartjänster. I grundskolan dras tjänster in och klasser blir större, och i gymnasieskolan skall upp till 10 26 av undervisningen på vissa linjer ske utan lärare. Hittills fattade besparingsbeslut har gjort att ungdomsskolan blivit av med resurser motsvarande en halv miljard kronor. Dessa sparåtgärder påstår man från regeringens sida är pedagogisk förnyelse. Att påstå det är rent nonsens. Vad som händer är att undervisning och fostran blir sämre — och detta i tider då man samtidigt talar sig varm för att öka färdighetsträningen bland eleverna. Basfärdigheterna måste bli bättre, har det hetat under en lång tid av debatt i skolfrågor. Dessa besparingar kommer också att kosta mer än det smakar, i vart fall på lång sikt. Kanske blir det en kortsiktig vinst, men det blir en Det finns vissa ord och fraser som används väldigt mycket just nu och som både SAF och regeringen pläderar för. Inom hälsovården, socialvården och barnomsorgen, i skolorna och arbetslivet, för att nu nämna några områden, används dessa ord. Det är uttryck som egenvård, satsa på dig själv, sköt dig själv. Man skulle kunna lägga till: Strunta i andra och var egoistisk. Dessa värdeladdade ord, som faktiskt har blivit honnörsord, följs upp i den kommersiella kulturfloden genom bl.a. video och egolyssnarapparater — det är ett ord jag har uppfunnit för sådana där radioapparater med lurar för öronen som gör att man kan lyssna alldeles själv. Det är meningen att ungdomar skall sitta ensamma och passiva och lyssna på musik, vare sig det är på pendeltåget eller hemma i bostaden. Jag skulle kunna ta många fler exempel på yttringar av egotänkandet och hur det utnyttjas av marknadskrafterna. Vi vet att många människor i grunden mår dåligt av den här livsstilen. Det finns många bevis för det, och i åtskilliga undersökningar har människors oerhörda fattigdom och ensamhet kartlagts ur just dessa aspekter. Ord som kollektivitet och gemenskap, att vi skall göra saker tillsammans, har föga utrymme i dagens debatt. Satsa på dig själv, satsa på ett eget hus för din familj, en egen video — hela tiden handlar det bara om dig själv. Detta är mycket farligt. I tider som dessa borde människor i stället gå samman och utvecklas tillsammans, kämpa för gemensamma och bra saker. Det är bättre och det blir billigare, om man nu måste tala om pengar i detta sammanhang. Nu orkar faktiskt inte alla människor satsa på sig själva. Somliga har kanske inte råd att göra det. De svaga i samhället tar ännu mer stryk av sådana ord och av tendensen att det bara är styrka och framåtanda som gäller. Och just dessa människor drabbas av samhällets inskränkningar av resurserna. Även inom barnomsorgsdebatten börjar denna privatisering växa sig stark, ivrigt påhejad i olika grad från borgarna. Mest hejas det förstås från moderat håll. Det talas om trefamiljssystem, familjedaghem, föreningar som får starta egna förskolor för sina medlemmars barn osv. Det blir daghem för de resursstarka föräldrarnas barn, föräldrar som har råd och tid samt andra möjligheter att engagera sig. Men de socialt och ekonomiskt svaga föräldrarna blir hänvisade till en alltmer uttunnad och försämrad barnomsorg. Herr talman! Jag vill varna för detta framtidsperspektiv. Det behövs kraftiga satsningar på en bättre kollektiv barnomsorg — inte försämringar. Det behövs en kraftigt utbyggd barnomsorg rent kvantitativt — inte en strypt utbyggnad. Ändå är det dessa negativa saker som kommer att hända med barnomsorgen om regeringen får som den vill. Regeringen vill undandra kommunerna mellan 200 och 300 miljoner i statsbidrag. Man utdelar på detta sätt ett förödande slag mot utbyggnaden av barnomsorgen. Man frånhänder sig också allt ansvar för den framtida utvecklingen av kvaliteten inom barnomsorgen. Vi måste sänka takten i utbyggnaden, säger Karin Ahrland. Att agera på det sätt som anges i den proposition som nu är under behandling innebär ett stopp för såväl en kvantitativ som kvalitativ förbättring inom barnomsorgen. Vpk:s inställning till utbyggnaden av barnomsorgen grundar sig — och det är väl känt — framför allt på två förhållanden. Tillgången till daghem och fritidshem är en förutsättning för kvinnornas deltagande i arbetslivet och är därmed en jämställdhetsfråga av första rang. Daghem och fritidshem är också den bästa formen av omsorg, om man ser till barnens behov av trygghet, social samvaro och kontinuitet. Regeringen säger att nya platser inom barnomsorgen får tillkomma genom att befintliga resurser utnyttjas bättre. En sådan utveckling skall underlättas genom att den statliga detaljregleringen av barnomsorgen tas bort. Innebörden av detta uttalande tycker jag är helt klar: Vill ni ha in fler barn i barnomsorgen, så kläm in dem. Men det skall ske på de institutioner som redan finns och utan några personalökningar. Regeringen vänder ryggen till. Herr talman! Så förhåller sig regeringen till en av vår tids mest brännande sociala frågor. Kommunerna skall lämnas ”stor frihet” , och man vill bidra till - också ett honnörsord i debatten — ”flexibilitet” i utbyggnaden av barnomsorgen. Vad som i själva verket håller på att hända är att regeringen försöker koppla ett strypgrepp på hela barnomsorgen, både dess utbyggnad och dess kvalitet.

Herr talman! Svenska folket bor bra! På få områden kan man så tydligt som på bostadsområdet avläsa det enorma välfärdslyft som ägt rum i vårt land på mycket kort tid som ett resultat av den socialdemokratiska reformpolitiken. Men det faktum att flertalet svenskar i dag har en unikt hög bostadsstandard får inte lura oss att tro att bostadsfrågan därmed skulle vara löst en gång för alla. Vi har fortfarande stora arbetsuppgifter och viktigt reformarbete framför oss. Alla har ännu inte den goda bostad de behöver. Det krävs stora insatser för att tillgodose de krav på bostaden och boendemiljön som vi måste ställa med hänsyn till de handikappade, till de äldre, till barnen och ungdomarna, till jämställdheten och till energipolitiken. Vi har ett stort, eftersatt behov av sanering, ombyggnad och underhåll. Vi har allvarliga problem med segregation och orättvisor i boendet, som kräver snabba och målmedvetna insatser. Det var det arbetet som inleddes med 1974 års bostadspolitiska reformer, bakom vilka stod en bred majoritet i riksdagen. Det var, herr talman, verkligen en stor olycka att den borgerliga valsegern 1976 ledde till att detta samarbete för att skapa rättvisa och demokrati i boendet avbröts. Idag kan vi avläsa resultatet av att den tidigare samlingen kring den sociala bostadspolitiken har ersatts med en borgerlig högerstyrd politik, där marknadskrafterna och kommersialismen har blivit styrmedel inom bostadssektorn. Det är inte längre människornas behov utan en liten, välsituerad grupps betalningsförmåga — eller snarare låneoch avdragsslughet — som styr utvecklingen. Det byggs för få och fel bostäder. Bostadsbyggandet har halverats till den lägsta nivån i modern tid. Om den nuvarande politiken — eller snarare bristen på politiskt handlande — får fortsätta, kommer också nedgången att fortsätta. Det byggs knappast längre några bostäder som svarar mot de bostadslösas behov. Det byggs alldeles för få smålägenheter med hyresoch bostadsrätt. De bostäder som byggs är för dyra för att ungdomar och andra med svag ekonomi skall ha råd att bo i dem. De bostadslösa och betalningssvaga hushållen är också utestängda från konkurrensen om de många äldre lägenheter som byter innehavare varje år, eftersom de inte har pengar till inträdesbiljetten. En oproportionerligt stor del av de få bostäder som byggs är för stora och för lyxigt utrustade, och ofta dessutom belägna så att de kostar folkhushållet orimligt mycket av samhällsservice och energi. Ombyggnadsverksamheten, miljöförbättringarna och handikappanpassningen har stannat upp. Segregationen och orättvisorna växer. På många orter har vi i dag en stor bostadsbrist, som framför allt drabbar ungdomar och ekonomiskt svaga hushåll. Bristen är särskilt stor på de orter där det finns jobb och utbildning. Samtidigt är det många ungdomar som inte kan få jobb eller utbildning på hemorten. Det måste, herr talman, kännas bittert för dem att på en gång få höra uppmaningen att de skall flytta efter jobb och utbildning, och att de skall lösa sin bostadsfråga genom att bo kvar hos föräldrarna. Inte heller kan det vara någon vidare tröst för dem att höra talet om att det ju faktiskt finns tomma lägenheter att flytta in i. De tomma lägenheterna finns ju på fel orter. De borgerliga regeringarnas allmänna misslyckande förstärker dessutom de allvarliga problem vi i dag har inom bostadspolitiken. Inflationen driver upp boendeoch byggkostnaderna och ökar orättvisorna i boendet. Arbetslösheten och krisen i industrin skapar oreda på många lokala bostadsmarknader och ställer — ofta med mycket kort varsel — den kommunala planeringen på huvudet. Svångremspolitiken, de sjunkande reallönerna och de urholkade bostadsbidragen tvingar många att försämra sitt boende. De som flyttar först till en sämre bostad, till ett nytt jobb, till fritidshuset eller till föräldrarna är de som har ett hyreskontrakt att säga upp. Det är detta som är bakgrunden till att antalet tomma lägenheter nu stiger snabbt och på många orter. Den utveckling vi nu ser har kanske inte samma bakgrund i segregation, dåliga miljöer och social utslagning som problemen för tio år sedan. Men den kommer obönhörligen att leda till förslumning och till svåra sociala och ekonomiska problem om den får fortsätta. Naturligtvis finns det också många hushåll på de arbetslöshetsdrabbade krisorterna som sitter fast i sin bostadsrättslägenhet eller sitt ägda småhus och som far illa därför att de varken kan få jobb hemma, flytta efter jobbet eller klara sina bostadskostnader. Också deras situation kräver uppmärksamhet och ansträngningar från vår sida. Denna kris inom bostadssektorn, som leder till alla dessa skadliga effekter för de boende, leder också till arbetslöshet. Och den arbetslösheten drabbar både byggnadsarbetarna och alla dem inom industrin och servicenäringarna som är beroende av bostadsbyggandet. De är många! Var sjunde förvärvsarbetande svensk är beroende av byggandet för sin försörjning. När bostadsbyggandet sjunker samtidigt med ombyggnadsoch saneringsverksamheten och samtidigt med samhällets och industrins byggnadsinvesteringar, så innebär det att arbetslösheten sprider sig i hela samhället. En industri av stor betydelse för både hemmamarknaden och exporten rasar samman. Den dag vi vill öka byggandet igen står vi utan yrkeskunnigt folk och inför hotet att i onödan behöva belasta handelsbalansen med kostnader för import av byggnadsmaterial. Herr talman! Vi socialdemokrater kan inte acceptera att denna utveckling får fortsätta. Den innebär att vi riskerar på en gång att rasera en hörnpelare för välfärdspolitiken och förvärra arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Vi måste vända utvecklingen för att värna om människornas rätt till arbete och en god bostad! Den passivitet som präglar regeringens handlande måste ersättas med en offensiv satsning på bostadspolitiken som ett viktigt instrument i kampen för att föra Sverige ur krisen och för att tillgodose grundläggande sociala behov. Vi är de första att erkänna att detta inte är någon lätt uppgift, särskilt eftersom det inte är möjligt att tillföra bostadssektorn omfattande nya resurser. Men det går ändå att peka ut några insatser som både nödvändiga och möjliga: Vi måste öka nybyggenskapen, främst i form av hyresoch bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus, upp till den nivå som svarar mot behovet. Vi måste öka ombyggnaden och saneringen. Vi måste genom olika insatser hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå och utjämna orättvisorna i boendet. Vi måste återge bostadsbidragen deras roll för att trygga de betalningssvagas ställning på bostadsmarknaden. Vi måste värna om hyresrätten och de allmännyttiga företagen. Vi måste förbättra fastighetsförvaltningen och öka hyresgästernas inflytande över sitt boende. Vi måste öka insatserna för en bättre boendemiljö och för en anpassning till de handikappades, de äldres och barnens behov. Vi behöver ett samhällsbyggnadsprogram som omfattar såväl nyoch ombyggnad, miljöförbättringar, handikappanpassning som energihushållningsoch underhållsåtgärder. Ett sådant samhällsbyggnadsprogram skulle kunna lägga grunden för en jämn sysselsättning. Det skulle också kunna bidra till att sänka kostnaderna genom ett mer effektivt utnyttjande av produktionsresurserna. Och sist men inte minst behöver vi, herr talman, återupprätta samarbetet kring den sociala bostadspolitiken. Vi socialdemokrater eftersträvar fortfarande ett brett politiskt samarbete för att få till stånd de beslut om bostadspolitiken som är nödvändiga och som — för varje månad som går — blir alltmer brådskande. Vi har vid flera tillfällen de senaste åren tagit initiativet till ett sådant samarbete. Dess värre har vi fått nej varje gång hittills. Men vi tänker inte ge upp! För vi anser att ett sådant samarbete är nödvändigt för att bryta det nuvarande dödläget. Och vi vet att ett sådant samarbete är i hela folkets intresse!

Herr talman! Inom det bostadspolitiska fältet har på senare år ett allt större intresse koncentrerats till bostadsbyggandets omfattning. Under det s.k. miljonprogrammets tid nyproducerades något enstaka år mer än 100 000 lägenheter. Detta var en mycket hög produktion, vilken möjliggjordes tack vare en rad olika faktorer. Bl. a. kan nämnas den osedvanligt stora tillväxt som ägde rum i Sverige under 1950 och 1960-talen, fördelarna med de långa seriernas produktion och inte minst det omfattande stöd som från samhällets sida lämnades till bostadsbyggandet. I dag är situationen en annan. Endast mellan 40 000 och 50 000 lägenheter byggs årligen. Det är tveksamt om denna produktion är tillräcklig. Den snabba reduktionen av byggandet har i varje fall medfört omställningssvårigheter för byggindustrin och dess anställda. Det är angeläget att ett bostadsbyggande av tillräcklig omfattning äger rum. Likaså vore det bra om årsvariationerna vore så små som möjligt. En produktion av ca 50 000 lägenheter per år torde för de närmaste åren vara en realistisk siffra. Jag tror det är viktigt att notera att boendet tillhör den kanske mest reglerade sektorn i dagens Sverige. Utifrån ambitionen att underlätta, stödja och rätta till olägenheter inom bostadssektorn har en rad delbeslut fattats och regleringar genomförts, som till slutprodukt har fått ett helt genomreglerat system. Varje krusning på jämlikhetens blanka vattenyta har korrigerats med nya lagar och föreskrifter. Resultatet av alla, kanske i och för sig goda, beslut har blivit att helheten inte alls är så bra som ursprungligen avsågs. Byråkratin och krånglet inom bostadssektorn är av den omfattningen att den vanlige medborgaren svårligen kan överblicka, än mindre sätta sig in i de regler som gäller. Det är dags att göra något åt detta nu. Det stöd som utgår till boendet är mycket omfattande. Såväl nyproduktionen som det direkta boendet subventioneras årligen med ca 20 miljarder kronor. Samhällets insatser på detta område är alltså av utomordentlig storlek. Samtidigt måste man hålla i minnet att budgetunderskottet för innevarande år beräknas till mer än 70 miljarder kronor. En naturlig fråga blir då om vi i fortsättningen har råd att subventionera bostadssektorn i den omfattning som nu sker. Jag är övertygad om att skall Sverige få balans i sin ekonomi, kan dessa subventioner inte öka eller ens bibehållas på nuvarande nivå. Snarare är en minskning nödvändig. En annan fråga som omedelbart måste ställas är hur en produktion på ca 50 000 lägenheter per år kan förenas med kravet på minskade subventioner till byggandet. Från moderat håll svarar vi att dessa båda krav kan förenas, men att bostadspolitiken då måste få en ny inriktning. Det måste ske en omorientering och en nyorientering. Jag skall här beröra tre huvudområden inom vilka förändringar måste ske för att man skall få in bostadspolitiken på nya och rätta banor. Först och främst gäller det upplåtelseformerna. Människor måste ha möjlighet att välja den bostad och den upplåtelseform som de själva eftersträvar. Oavsett om man vill bo i eneller flerfamiljshus bör man kunna välja upplåtelseform. Det är i dag möjligt att hyra bostäder i såväl småhus som flerfamiljshus. Däremot är det inte möjligt att äga sin bostad om man föredrar att bo i flerfamiljshus, vilket innebär att mer än hälften av landets bostadsbestånd är stängd för dem som vill äga sin bostad. Utan att det finns några politiskt fattade beslut som uttalar en sådan vilja, har det nu visat sig att gällande låneregler försvårar innehav med äganderätt. Produktionen av bostäder i småhus har således inriktats på bostadsrätt, vilket inte överensstämmer med vare sig den verkliga efterfrågan eller andra övergripande ekonomiska förutsättningar. Detta är ytterligare ett exempel på att detaljregleringen av byggandet måste upphöra för att vi skall få ett klart förhållande mellan konsumentens verkliga efterfrågan och produktionen av bostäder. En egen lägenhet i flerfamiljshus är ett attraktivt alternativ för många. Moderata samlingspartiet har under många år arbetat för att man även i vårt land skall kunna äga sin lägenhet. Hyreslägenheten är i dag helt dominerande inom flerfamiljshussektorn. Flera skäl, inte minst behovet av ökad valfrihet, talar för att den framtida flerfamiljshusproduktionen bör domineras av lägenheter med ägandeoch bostadsrätt. För att man skall kunna öka flerfamiljshusbyggandet måste ett system med ägarlägenheter snarast införas. Avallt att döma är det inga stora problem att ändra gällande lagstiftning så att ägarlägenheter kan inrättas. Således bör förslag kunna presenteras för riksdagen tämligen omgående efter det att resultatet av de snart avslutade studierna av frågan presenterats. Hyresformen är en dyr boendeform. Hyresgästerna betalar för den service som bostadsföretaget tillhandahåller och som de i stället skulle kunna utföra själva. Även småreparationer vållar betydande kostnader för hyresföretagen. Egnahemsägaren utför det mesta underhållsarbetet själv och kan då hålla kostnaderna nere. Bostadsrätt har klara fördelar framför hyresrätt. Ansvaret för den egna miljön och bostaden ökar med denna upplåtelseform, vilket påverkar driftkostnaderna positivt. Dessutom skapas härmed en större valfrihet på bostadsmarknaden. Den besparingsmöjlighet som ligger i att man överför en del av bostäderna i de allmännyttiga företagen till bostadsrättsföreningar bör tas till vara. Undersökningar visar att bostadsrättshushållens merinsats i form av eget arbete m.m. motsvarar ca 10 96 av hyreshushållens totala boendekostnad. Detta skulle kunna ge ett teoretiskt utrymme för att sänka hyresnivån med närmare 10 96 genom övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Dessa siffror verifieras också av erfarenheterna i Hallunda söder om Stockholm, där ett stort antal hyreslägenheter överfördes till bostadsrätt. Boendekostnaderna blev för de allra flesta lägre efter övergången till bostadsrätt. Om Hallunda fortfarande varit upplåtet med hyresrätt, hade hyran bestämts utifrån hyresnivån i Norsborg enligt bruksvärdesprincipen. Detta hade medfört upp till 10 26 högre boendekostnader i Hallunda än vad som i dag är fallet. Skillnaden i hyra resp. månadsavgift var 1979 ca 10 26 till Hallundas fördel. På några års sikt är det sannolikt att skillnaden ökar till upp emot 20 96. Socialdemokraterna motarbetade under sin regeringstid småhusbyggandet i vårt land. Från en årlig produktion av ca 35 000 småhus år 1970 har emellertid den årliga nyproduktionen sedan 1975 pendlat runt 40 000 småhus. Det enskilt ägda småhuset är en utmärkt boendeform. Liksom fallet är med bostadsrättslägenheter utgör det egna småhuset, fast i än högre grad, ett aktivt sparmål för hushållen. En hög småhusproduktion ger därför ett högt sparande, vilket är till gagn för samhällsekonomin i stort. En varierande småhusmiljö skapar områden, där flertalet människor har lätt att finna sig till rätta. Småhusboendet erbjuder en bra uppväxtmiljö för barn. De ibland höga boendekostnaderna i småhus samt den osäkerhet som marknaden drabbats av efter mellanpartiernas skatteuppgörelse med socialdemokraterna har emellertid skapat ett köpmotstånd. Köp av ett småhus är för de allra flesta den största affär de gör under sin livstid, och som regel vill man bo kvar i sitt hus under decennier. Det är därför i högsta grad naturligt ett den som står i begrepp att köpa ett småhus — nytt eller gammalt — vill veta vilka regler som gäller, innan köpekontraktet signeras. Samhället skall underlätta — inte försvåra — för medborgarna att förvärva ett eget hem. Samhällsekonomiska skäl talar dock för att räntesubventionerna måste minskas. Detta leder över till det andra område som jag i dag vill ta upp. En av de främsta anledningarna till att byggandet har sjunkit så kraftigt är kostnadsutvecklingen. Trots att samhället kraftigt subventionerar boendet är kostnaderna för den enskilde ofta höga. Prisutvecklingen har sin grund främst att boendeytan kraftigt har ökat och att kvaliteten i bostäderna också har stigit. Här spelar de detaljföreskrifter som finns en avgörande roll. Moderata samlingspartiet har under många år riktat kritik mot utformningen av Svensk Byggnorm. I byggnormen blandas bindande föreskrifter med råd och exempel. Alltför många byggnadsnämnder utnyttjar sin starka ställning — medvetet eller omedvetet — genom att kräva lösningar i enlighet med byggnormens exempel. Om regering och myndigheter anser att byggare — enskilda och företag — behöver råd och exempel på lämpliga utföranden skall dessa presenteras i särskild ordning och ha karaktären av information. Även beträffande bindande föreskrifter måste en omprövning ske. Nu gällande föreskrifter är alltför omfattande och detaljrika. Vid kommande revidering av SBN bör befintliga normer ersättas med enkla tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser. En sådan åtgärd skulle eliminera en stor del av det byggkrångel som den bygglovssökande i dag möter. Den totala våningsytan per lägenhet i flerfamiljshuslägenheter ökade med ca 25 90 mellan 1970 och 1978, eller med omkring 20 m? per lägenhet. Praktiskt taget hela denna ökning har skett sedan 1974. Närmare en femtedel av produktionskostnadsökningen per lägenhet, 20 000 kr., mellan 1974 och 1979 hänför sig till kvalitetsförändringar. Där ingår bl.a. effekterna av energinormer, kravet på handikappanpassning men även ett nytt byggande med kortare serier, lägre hus och ett mer varierat utförande. I en situation där minskade subventioner är nödvändiga men med bibehållet byggande av minst dagens omfattning, måste de låneregler och normsamlingar som finns ses över. De måste anpassas till konsumenternas reella önskemål och köpkraft. Detta kommer att betyda minskade kostnader för att administrera låneregler, men förmodligen också bostäder med lägre standard, om än med bra kvalitet. Standardsänkningen kan bestå av annorlunda utformning av den yttre miljön, gångvägar, gräsmattor, dagvattenledningar, sophämtning etc. Men även i bostäderna kan det bli fråga om att förändra standarden i förhållande till de högt subventionerade bostäder som i dag produceras. Av stor vikt är att ett byggande med en eventuell lägre standard inte innebär lägre kvalitet. Viljan att skydda jordbruksmark och naturmiljöer omfattas av de allra flesta. I de delar av vårt land som i dessa hänseenden är särskilt känsliga måste stor aktsamhet iakttas. Detta leder till att vi i de områden där konflikterna är särskilt påtagliga nödgas utnyttja marken bättre än i dag. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang helt kort ta upp frågan om förköpslagen och dess tillämpning vid förköp av jordbruksfastigheter. Inom trepartiregeringen förbereddes ett förslag som skulle begränsa kommunernas rätt att förköpa jordbruksfastigheter. Kommunerna skulle på ett bättre sätt än nu motivera ett sökt förköp. Något förslag i denna riktning har inte mittenregeringen lagt fram, och man kan fråga sig vilka motiven kan vara. Särskilt förvånande är centerns brist på agerande, eftersom detta parti i andra sammanhang säger sig slå vakt om landsbygdens och jordbrukets intressen. Det tredje området gäller bostadsfinansieringen och långivning. I dag innehåller den statliga bostadslångivningen ett nätverk av regleringsmekanismer. Speciella krav ställs på standard och utformning av bostäderna. Lånereglerna styr genom sin utformning det som byggs. Lånesystemet innehåller också mekanismer syftande till kostnadskontroll. De nuvarande bostadslånen bör ersättas med subventioner som utgår efter avsevärt mycket mera schablonmässiga regler. Statligt lån för byggande bör utgå som enhetslån per lägenhet, dock med viss reduktion av lånebeloppet för små lägenheter och visst schablontillägg beräknat per kvadratmeter för en begränsad lägenhetsyta överstigande den som ligger till grund för enhetslånets beräkning. Räntebidrag kan sedan kopplas till detta lån på samma sätt som i dag. Om lägenheten kostar mer än vad som täcks av enhetslånet, får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. Det här förordade lånesystemet skulle genom sin uppbyggnad innebära en starkt ökad flexibilitet. Ökade kostnader skulle kunna finansieras på kreditmarknaden på sedvanliga villkor — alltså med osubventionerade lån. Härigenom skulle man nå både en större smidighet och ett lägre tryck när det gäller att öka subventioneringskraven. Höjda kostnader skulle alltså inte automatiskt mötas med större subventioner. Därmed skulle sannolikt ett första steg ha tagits till att bryta den ständiga växelverkan mellan ökade kostnader och ökade subventioner. För att en ökad osubventionerad toppbelåning skall ge de eftersträvade effekterna krävs att åtgärder vidtas så att inte ränteavdraget ger samma effekter som statlig subvention. Herr talman! Min tid är till ända. Jag vill sammanfattningsvis säga att det jag här har skisserat är en annorlunda bostadspolitisk väg, som vi anvisar för att nu och på sikt lösa bostadspolitiska frågor i Sverige.

Herr talman! Social nedrustning har varit ett tema i dagens debatt. Det är en tes som socialdemokraterna med all kraft försöker hamra in i människors medvetande. Men det är inte en riktig bild. Inriktningen sedan 1976 har i stället varit en konsekvent och målmedveten politik för att skydda utsatta grupper och angelägna områden. Låt mig ge ett exempel. Många barnfamiljer, framför allt de med tre eller fler barn, har det kärvt ekonomiskt. Därför har vi också satsat på förbättringar för dem. Barnbidraget har höjts från 1 800 kr. 1976 till f. n. 3 000 kr. per barn och år. Ett flerbarnstillägg som innebär ytterligare 750 kr. för det tredje barnet och 1500 kr. för det fjärde införs från den 1 januari 1982. Föräldraförsäkringen, som 1976 omfattade sju månader, har successivt byggts ut. Den senaste förbättringen skedde den 1 juli 1980, då tiden förlängdes med tre månader till tolv månader. I socialförsäkringsutskottet behandlar man f. n. förslaget om rätt till ATP-poäng för vård av små barn. Barnomsorgen har byggts ut, och det statliga bidraget har ökat från 800 milj.kr. 1976 till 5 410 milj.kr. innevarande budgetår. Det här är en något annan bild av de åtgärder som regeringen vidtagit på det familjepolitiska området än den som tidigare målats upp här i kammaren. En annan, och växande, grupp är de äldre. Här har debatten mycket kommit att handla om deras ekonomiska situation. Och det är en viktig del. Men det är också nödvändigt att ta upp samhällets möjligheter att tillgodose de äldres behov av omsorg, service och vård. Med en växande grupp av äldre, framför allt en växande grupp av de allra äldsta, kommer det att krävas stora insatser från den aktiva gruppen, både personellt och ekonomiskt. Den gruppen har under senare år fått vidkännas en realinkomstminskning, medan den enda grupp i samhället som fått en realinkomstökning är pensionärskollektivet. Ett pensionärspar med folkpension och pensionstillskott har under de senaste fem åren i reala termer kunnat öka sin levnadsstandard med ungefär 12 90. En barnfamilj med en heloch en halvtidsarbetande förälder med industriarbetarlön har däremot fått vidkännas en nästan lika stor realinkomstminskning per konsumtionsenhet. Sådana siffror får i varje fall mig att anse att det är viktigare att vi satsar på fortsatt utbyggnad av stödet till barnfamiljerna, medan pensionärsgruppen i dessa tider av nödvändiga besparingar på statsutgifterna har möjlighet att vara med och bära en del av bördan. Den ekonomiskt svagaste gruppen bland pensionärerna, den som har folkpension och pensionstillskott, kommer dessutom, enligt den regeringsdeklaration som vi hörde häromveckan, att få en uppräkning av pensionstillskottet den 1 juli nästa år. Därmed följer regeringen den linje som vi inom centern har drivit mycket konsekvent, nämligen att även i ekonomiskt besvärliga tider skydda de mest utsatta grupperna. Det stora behovet på äldreområdet i framtiden är dock möjligheterna till vård och omsorg. Här behövs en aktiv planering av äldreomsorgen. Utgångspunkten för det arbetet måste vara en övergripande helhetssyn, som innebär att alla människor i vårt samhälle känner att de behövs, att de är en tillgång och har någonting att tillföra sin närmaste omgivning, sig själva och samhället som helhet. Det här formuleras mycket fint i socialtjänstlagen. Äldre människor skall kunna leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det här betyder att omsorg, service och vård måste anpassas efter de behov som uppstår. Detta kommer att ställa stora krav på den sociala hemtjänsten. Många kommuner söker sig fram efter olika modeller för att finna former som bäst passar i deras situation och för att finna t.ex. möjligheter till samarbete mellan hemtjänsten och hemsjukvården. De äldres möjligheter att bo kvar i sina invanda miljöer är i stor utsträckning en fråga om hur kommunerna kan klara att, både personellt och ekonomiskt, bygga ut den öppna omsorgen. Det ställer stora ekonomiska anspråk på samhället som helhet. I den allmänna debatten uppehåller man sig ofta vid de institutionella omsorgernas stora och snabbt stigande kostnader. Det är en riktig iakttagelse, men även den öppna omsorgen kräver resurser. Och det måste den få göra. Det här är en av de viktiga frågorna inför framtiden, nämligen att finna former för att tillgodose de äldres behov av omsorg, service och vård. Herr talman! Egentligen begärde jag ordet för att redovisa en principiell syn på omsorgen om barn och samhällets stöd till denna viktiga uppgift. Det är nödvändigt med en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Det förenklade regelsystem som regeringen har föreslagit bör öka möjligheterna för kommunerna att fortsätta utbyggnaden. Diskussionen om bidragssystemets utformning skall jag inte ha några synpunkter på i kväll. Om jag inte är fel underrättad pågår diskussionerna om detta fortfarande i socialutskottet. Det finns en stor grupp föräldrar som vill vara hemma för att under några år på heltid själva vårda sina barn. Den gruppen har inte alls fått det stöd från samhället som den borde ha fått. De föräldrar som själva vill vårda sina barn måste få ett stöd, och här har centern i många år drivit kravet på vårdnadsersättning. Vi har också nått ett visst resultat. Föräldraförsäkringen har byggts ut till tolv månader, och de tre sista med en ersättning som är lika för alla. Men det räcker inte. Det är nödvändigt att gå vidare. I våras motionerade vi centerpartister med krav på en fortsatt utbyggnad. Vid beslutet den 7 maj här i kammaren fick detta krav inte stöd av något annat parti. Men vi kommer igen. För oss är det en viktig utgångspunkt att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnen. De har själva rätt att bestämma hur de sinsemellan vill fördela detta ansvar. Det finns ingen given lösning på problemet hur man skall fördela ansvaret mellan föräldrarna. Barnens trygghet påverkas också i stor utsträckning av hur föräldrarna trivs med sin livssituation. Samhällets uppgift är att ge föräldrarna möjlighet att forma sin tillvaro så att det bäst passar varje familj. I en familj kan det innebära att båda föräldrarna förvärvsarbetar och att man för vård av och omsorg om barnen förlitar sig på en barnomsorg av god kvalitet. Det arrangemanget gör att den familjen trivs med sin situation. Det ger dem trygghet och gemenskap. I en annan familj når man samma syfte genom att en av föräldrarna under kortare eller längre tid arbetar hemma och själv tar på sig de viktiga uppgifterna att ha vård och omsorg om sina barn. De många som vill göra denna viktiga vårdinsats måste få ett ekonomiskt stöd. En vårdnadsersättning med den utformning som centern har föreslagit innebär också ökade möjligheter för småbarnsföräldrar att utnyttja den lagstadgade rätt till förkortad arbetstid som redan finns. Det ger en möjlighet för ensamföräldrar och låginkomsttagare att utnyttja den rätten. Dessa grupper har små möjligheter att utan ekonomisk ersättning förkorta sin arbetstid. En vårdnadsersättning tillsammans med det förslag till ATP-poäng för barnavårdande år som redan ligger på riksdagens bord är ett bra sätt att förbättra den hemarbetande förälderns sociala trygghet. Enligt centerns uppfattning är det väsentligt att vi finner vägar för att visa en erkänsla för det oerhört viktiga arbete som vård, omsorg och fostran är och förblir.

Herr talman! Inte sedan andra världskriget har Sverige haft en sådan arbetslöshet som nu. På en månad har 11 000 fler arbetssökande mötts av det kallsinniga svaret: Det finns inga jobb. Och alla tecken tyder på att detta bara är början på höstens och vinterns svåra arbetslöshet. Även om arbetslösheten nu drabbar hela landet, så kvarstår ändå det faktum att den nordligaste delen av vårt land återigen drabbas hårdast. Den stora flyttvågen på 1950-talet och i början på 1960-talet tunnade ut befolkningen i Norrlandskommunerna. En ny flyttvåg blir ödesdiger, eftersom marginalerna till att hela samhällsapparaten skall undergrävas och slås ut är små. Detta gäller i hög grad fjällkommunerna. Exempelvis flyttade 15 ungdomar med hjälp av flyttningsbidrag från Vilhelmina kommun i Västerbotten enbart under augusti månad i år. Detta skall ses mot det faktum att årskullarna i kommunen uppgår till ca 60 å 70 personer. Vart en sådan utveckling leder torde väl stå klart för alla. Hur skall det sluta för de kommuner som redan i dag har 10 96 av den arbetsföra befolkningen utan arbete? Hur skall dessa kommuner kunna upprätthålla nödvändig samhällsservice om allt fler människor ställs arbetslösa och därför tvingas att flytta? Detta medför också att den redan sneda åldersstrukturen ytterligare kommer att stärkas. Andelen äldre av kommunens invånare, alltså pensionärerna, blir allt större. I vårt nordligaste län finns också rika tillfällen för regeringen att studera arbetsmarknadspolitiska problem. Under 15 år av regionalpolitiska insatser har endast ca 3 000 arbetstillfällen skapats i Norrbotten med lokaliseringsstöd. Och enligt LP 80 kommer länets industrisysselsättning att minska med 2000 jobb fram till 1983. Problemen är sannolikt större än vad länsplaneringens siffror antyder. Det är uppenbarligen så, att risken ökar än snabbare för att länets näringsliv skall råka in i en nedåtgående spiral, om inte snabba åtgärder sätts in. De som drabbas värst är vår ungdom, och bland dem kvinnorna. I åldern 16-24 år finns 61 000 arbetslösa. Vilken start får dessa unga människor här i livet när de ställs utan arbete och i en del fall blir tvingade att flytta från sina hembygder? Hur många av dessa unga människor kommer att få bestående skador och bli utslagna på ett eller annat sätt? Det är ett stort ansvar regeringen tar på sig, när man visar sin oförmåga eller bristande vilja att skapa sysselsättning för de arbetslösa. En fråga som måste ställas är: Hur länge skall detta gigantiska slöseri med samhällsekonomiska och framför allt mänskliga resurser få fortsätta? Den frågan är berättigad, eftersom arbetslösheten kostar stora pengar. Arbetslöshetskassornas samorganisation har gjort en enkät bland de tolv största LO och TCO-förbunden. Den visar att det hittills i år har utbetalats ersättning för 8 miljoner dagar. Om siffrorna omräknas på samtliga arbetslöshetskassor skulle utbetalningen hittills i år gälla ca 10,5 miljoner dagar. De medel som tilldelats av regeringen för sysselsättningsåtgärder är helt otillräckliga. Detta bekräftas också av direktör Bertil Rehnberg i AMS. I en kommentar till arbetslöshetssiffrorna säger denne: Vi begärde 2 miljarder av regeringen, men fick bara 400 miljoner. Våra resurser räcker nu inte till för de åtgärder som behövs. Vi kommer under hösten och vintern att få bevittna att arbetslösheten stiger ytterligare. En annan fråga som måste ställas är: Saknas det objekt för att igångsätta sysselsättning? Så är tydligen inte situationen om man studerar länsmyndigheternas planering och önskemål. I det sammanhanget vill jag erinra om den skrivelse som länsstyrelsen i Västerbotten nyligen ställt till regeringen. I denna skrivelse har länsstyrelsen kunnat redovisa att i länet finns, på en rad olika områden, ett varierat antal projekt som relativt snabbt kan ge sysselsättning om det realiseras. I denna skrivelse hemställer länsstyrelsen att ur anslaget för regionalpolitiskt stöd under budgetåren 1981 83 200 milj.kr. i form av regionalpolitiska beredskapsarbeten ställs till länsstyrelsens förfogande för projekt och insatser. Den satsningen skulle ge sysselsättning på kort sikt, men den skulle även få långsiktiga regionalpolitiska effekter. Det är en och en halv månad sedan denna skrivelse tillställdes regeringen. Man får väl uttrycka den förhoppningen att regeringen välvilligt ställer upp på länsmyndighetens sida för att främja sysselsättningen. Det krävs alltså snabba åtgärder för att öka sysselsättningen. Men det behövs också insatser från samhällets sida för att säkra de jobb som nu är hotade. Varslen har nästan fördubblats. Under tredje kvartalet i år har 14 100 personer varslats mot 7 500 förra året. Här finns en mängd exempel på fabriker eller arbetsplatser som hotas av nedläggning, eller där nedläggning redan är beslutad. Detta kommer att innebära, förutom arbetslöshet, stora samhällsekonomiska kostnader. Och trots att man i många fall visar på möjligheten att fortsätta driften vid dessa fabriker, så står regeringen kallsinnig till varje åtgärd som skulle möjliggöra detta. För att ta ett exempel så följer NCB:s ledning inte riksdagens beslut om att NCB:s omstrukturering skulle ske på sådant sätt att de s.k. olönsamma enheterna fick möjlighet att fortsätta sin verksamhet i annan regi. Vad som nu händer är att ingen som helst hänsyn tas till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Se på tekoindustrin — den synes få raseras helt utan att regeringen lyfter ett finger. Allt detta visar att nya grepp måste tas, att en planerad utveckling av vårt näringsliv måste komma till stånd. Men för att en sådan väg skall vara möjlig att följa krävs givetvis att erforderliga styrmedel skapas, att de verkligen används och att statsmakterna slutar att skygga inför ingrepp mot kapitalägarna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag beröra ett område som intimt hänger samman med arbete och rätten till en bra arbetsmiljö. Av det sagda framgår att det är frågan om vår miljö, både den inre och den yttre, som jag syftar på. Tillgången till arbete i en god miljö är en viktig del av den psykiska arbetsmiljön. Mer än en halv miljon människor går förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna, i första hand beroende på hälsofarliga arbetsmiljöer och brist på jobb. Arbetsmiljön har utvecklats till att bli ett av våra stora folkhälsoproblem. Användningen av kemiska medel i vårt samhälle ökar, främst då inom industrin — det visar statistik som nyligen publicerats. Den här trenden måste brytas. Olika sektorer i vårt samhälle är mer eller mindre beroende av dessa kemiska medel, men oavsett detta måste vår strävan vara att minska användningen av sådana kemiska medel. Där det är möjligt bör användningen av medlen omedelbart upphöra. Vårt parti anser att man från samhällsekonomiska utgångspunkter kan komma mycket längre på vägen till en giftfri miljö. Allt fler människor inser också att kampen för en bättre arbetsmiljö hör samman med kampen för en bättre miljö över huvud taget. Likaså börjar allt fler inse att detta är en maktfråga. Det är i grunden samma profitintresse och samma miljörisker som hotar hälsan både innanför och utanför arbetsplatserna. Det är arbetarklassen som drabbas värst i båda fallen. Nu hävdar man från vissa håll att om rätten att använda kemiska medel beskärs, då blir människor arbetslösa, då kommer landets inkomster att minska, osv. Andra, bl.a. vårt parti, hävdar det motsatta. Att uppfattningarna är motstridiga beror naturligtvis på olika utgångspunkter i analysen. Om man utgår från ett samhällsekonomiskt synsätt, så utgör kampen för en bättre miljö också en kamp för mer sysselsättning och meningsfulla jobb. Ingenting är mer kostsamt för landet, både ekonomiskt och mänskligt, än människor utan arbete. Varje arbetslös kostar i genomsnitt ca 70 000 kr. Vi säger: Använd dessa pengar och dessa människor på ett förnuftigare sätt! Detta kan ske bl.a. genom åtgärder för en bättre livsmiljö. I det jobbet skulle många arbetslösa få en meningsfull tillvaro.

Herr talman! Jag skall liksom Christina Rogestam något diskutera familjepolitiken. Vem skall bestämma familjepolitiken — föräldrarna eller politikerna? är ett ämne som debatteras alltmer i dessa dagar. Det är sorgligt att frågan över huvud taget skall behöva ställas. I vår västerländska kulturkrets borde svaret vara fullständigt självklart: varje familj måste under ömsesidigt ansvar själv få bestämma hur den skall ha det, hur arbetet skall fördelas mellan föräldrarna, om de själva skall se till barnen eller om någon annan skall göra det. Samhällets uppgift måste vara att på alla sätt underlätta för familjerna och att stötta dem vilkas krafter inte räcker till — inte att styra dem. Sedan slutet av 1960-talet har familjepolitiken kommit att utformas efter helt andra mål och ideal. Utgångspunkten har varit en jämlikhetssyn, som i skrämmande hög grad gått ut på att stöpa alla familjer i samma form. Man har trott att frihet och jämlikhet måste innebära förvärvsarbete för alla föräldrar, också när barnen är små, och samma vård och fostran av barnen. Den ekonomiska självständigheten makar emellan har betonats i stället för deras ömsesidiga ansvar för varandra och barnen. Med hjälp av socialförsäkring, skattesystem och ensidiga daghemssubven tioner har småbarnsfamiljerna styrts i den önskade riktningen, vare sig det passar dem eller inte. Vi har fått ett skattesystem som inte tar någon hänsyn till hur många som skall leva på en inkomst, ett skattesystem som gynnar de familjer mest där man och kvinna tjänar precis lika mycket. Men ju ojämnare familjeinkomsten är fördelad, desto hårdare slår skatten. Skatten på en vanlig familjeinkomst blir ofta 50 26 högre om endast en av föräldrarna tjänar in den mot om den delas lika dem emellan. Utformningen av detta skattesystem harstarkt bidragit till att allt färre småbarnsfamiljer kan klara sin ekonomi på endast en inkomst, även om de skulle vilja det. Samtidigt stöds ensidigt en enda vårdform för barnen, den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som avstår från sin lön för att själva ta hand om barnen får inte ett öre, inte heller de som själva vill eller måste anställa någon som ser till barnen. Allt detta har lett till sådana köer till den kommunala barnomsorgen att många föräldrar som verkligen skulle önska en plats där får vänta förgäves. Det beräknas att omkring 150 000 småbarnsföräldrar, som inte kan utnyttja den kommunala barnomsorgen, måste betala en dagmamma eller barnflicka svart för att över huvud taget ha råd eller möjlighet att förvärvsarbeta. Detta är naturligtvis orimligt för de här barnfamiljerna, för dagmammorna och för skattemoralen. Flerbarnsfamiljerna, som mer än andra är hänvisade till att leva på en enda inkomst och som har minst möjlighet att använda sig av den kommunala barnomsorgen, är 1970-talets verkliga förlorare. En fyrabarnsfamilj med en inkomst och genomsnittshyra måste i år tjäna mer än 150 000 kr. för att kravla sig över existensminimum, en fembarnsfamilj mer än 200 000 kr. Nu har som bekant riksdagen i våras beslutat om flerbarnstillägg. Skulle de tilläggen ha gällt redan i år skulle det ha ”räckt” med en inkomst på 183 000 kr. för att fembarnsfamiljen skulle uppnå den låga nivå som existensminimum utgör. Det visar att ytterligare åtgärder måste till om inte flerbarnsfamiljerna skall försvinna helt i vårt land. De har under 1970-talet minskat med mer än 40976. Att den erforderliga skattereformen, som förbereds i kanslihuset, inte får utformas så att det blir svårare för de här familjerna att klara ett småhusboende borde vara en självklarhet. Det här visar att den förment så jämlika familjepolitiken i mångt och mycket har blivit en politik för de starka. Är föräldrarna klara med sin utbildning och har fasta jobb när barnen kommer, får de ut kanske 50 000, 60 000, ja ända upp till 95 000 kr. i föräldrapenning det första året. Får de sedan plats på dagis och sedan fritids och har barn som orkar med detta, samtidigt som de själva har jobb som de trivs med, kan de naturligtvis inte klaga på utformningen av samhällets stöd. Detta kan uppgå till ungefär 400 000 kr. eller mer under ett enda barns första nio år men hur går det för ett par som får barn innan de är färdiga med sin utbildning eller som bor på en plats där det är svårt för båda att få jobb eller som inte får plats på dagis eller som har många barn eller som helt enkelt önskar ta hand om barnen själva under dessa få och snabbt flyende år? Vilket stöd ger samhället det paret? Några 400 000 kr. per barn satsar inte samhället, kanske på sin höjd 15 000 kr. i föräldrapenning det första året och ett förskoleår när barnet är 6 år. Och vilken valfrihet har en reellt ensamstående, om han eller hon samtidigt med förvärvsarbete inte orkar fungera som både mor och far för barnen? Stora daghemssubventioner eller möjligen några år på socialbidrag är ofta de enda alternativ som bjuds. De borgeliga regeringarna har tyvärr endast förmått företa smärre förändringar i denna föga rättfärdiga familjepolitik, även om jag håller med Christina Rogestam om att rätten att räkna ATP-år för vård av eget barn liksom flerbarnstillägget är mycket viktiga reformer. Men ändå är det ett skrämmande föråldrat tänkande som familjepolitiken i sina huvuddrag alltjämt bygger på, nämligen att det är jämlikt bara att vårda andras barn, andras gamla, andras sjuka, inte sina egna. Grundväsentligt för en livskraftig demokrati är att dess medborgare reagerar mot alla dirigeringstendenser. Att de skulle vara mindre allvarliga, därför att de berör något så viktigt som vården och fostran av barnen och hemmens ställning i samhället, är omöjligt att förstå. Människor blir nu en gång inte lyckligare, varmare, mer omtänksamma om varandra, om alla tvingas in i samma livsform, vare sig den passar eller inte. Familjepolitiken måste i stället föras i termer av rättvisa, valfrihet och äkta solidaritet, inte utifrån en grumlig jämlikhetsideologi, som gjort det allt svårare för många av dem som främst skulle ha behövt samhällets stöd. Samhället kan göra mycket för en sådan verkligt solidarisk familjepolitik. Men det kan aldrig ske genom att ensidigt gynna vissa alternativ samtidigt som andra missgynnas. Förvärvsarbete för båda föräldrarna och daghemsvård för barnen är i många familjer en bra lösning. Men den passar inte alla och får därför inte ensidigt stödjas. Statistik från socialstyrelsen visar att mer än 138 000 förskolebarn saknade plats i slutet av förra året. Den socialdemokratiska partikongressen har avslagit förslag om 20 000 nya daghemsplatser per år. Det visar också att socialdemokraterna också är medvetna om att man inte löser dessa problem genom att bygga ikapp bristen. Det skulle ta alldeles för lång tid och leda till alldeles för stora orättvisor för dem som under tiden inte får del av det här stödet. Även för dem som kanske inte har så mycket till övers för valfrihetstänkandet borde väl ändå rättvisetänkandet spela en väsentlig roll när det gäller utformningen av familjepolitiken under de kommande åren. Enligt vår mening måste varje familj själv få söka sig fram till den lösning som passar den bäst, med samhällets stöd men utan dess styrning. Vi måste få ett skattesystem som också tar hänsyn till hur många som skall leva på en inkomst. Stödet till barnomsorgen måste successivt läggas om, så att det blir rättvisare fördelat mellan föräldrarnas egen vård av barnen och andra vårdformer. En minimistandardsgaranti, som vi också motionerat om under flera år, skulle slutligen ge också de ekonomiskt svagaste småbarnshushållen den valfrihet de så länge förmenats. Vi menar att man på det sättet också skulle kunna minska trycket på daghemmen, till förmån för dem som verkligen föredrar den vårdformen men som i dag oftast får vänta förgäves på sin plats. Det är hög tid att äntligen myndigförklara barnfamiljerna. En sådan politik skulle vara till gagn för alla barnfamiljer och därmed också för samhället i dess helhet.

Herr talman! Det är naturligt att den allmänpolitiska debatten i riksdagen i huvudsak handlar om generella problem och uttrycks i allmänna termer och att debatten handlar om utvecklingen i landet som helhet. Men talet om mångmiljardbelopp i budgetunderskott och bytesbalansunderskott har svårt att få fotfäste hos den enskilde som vrider och vänder på varje krona för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Arbetslösheten kan beskrivas av någon i procent och i sexsiffriga tal och bemötas av nästa talare med att aldrig har så många arbetat som just nu. Betydelsen av att kronans värde skrivs ner för ökad konkurrenskraft och bättre samhällsekonomi beskriver inte de problem som enskilda individer och bygder känner igen. Jag har all förståelse för att diskussionen måste föras i dessa tekniska termer, men när miljarder och procenttal far genom luften i plenisalen har vi ändå lätt att glömma att siffrorna står för summan av enskilda människors svårigheter och problem. Olof Palme sade i morse i sitt anförande att arbetslöshetssiffrorna belysta i procenttal saknar ett ansikte. Jag skall försöka att i någon mån ge dem ett ansikte. Vi vet sedan gammalt att i besvärliga tider drabbas de först och hårdast som är svagast och redan har det sämst ställt. Arbetslösheten är ett gissel för alla som drabbas av den, men den innebär särskilda svårigheter för ungdomar och kvinnor, som i regel har en svagare ställning på arbetsmarknaden än andra. Jag tror det vore bra om vi oftare beskrev de allmänna problem vi brottas med utifrån enskilda människors situation. Vi skulle lättare förstå de stora talen och de stora problemen, och människor skulle lättare känna att det är deras vardag och problem vi diskuterar här i riksdagen. Vad betyder attackerna mot kommunernas ekonomi för den hemsamarit i Åre kommun som blir utan arbete därför att kommunen måste dra in på verksamheten, och vad betyder de för dem som skulle ha fått hennes hjälp? Herr talman! Jag skall i all korthet ge några exempel på hur den senaste tidens utveckling drabbat kvinnor och ungdomar på olika håll i landet. Det är exempel hämtade från en bister verklighet. Jag har valt exemplen från Värmlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Dessa exempel belyser problemen i tre län med stora svårigheter, men som situationen tyvärr ser ut i dag hade det gått att hämta exemplen från praktiskt taget alla delar av vårt land. För ungefär ett år sedan lades en syfabrik ner i norra Värmland. 50 kvinnor blev utan arbete. Enligt uppgift går samtliga 50 fortfarande utan arbete — detta i ett län där det i dag finns 7 000 arbetslösa, varav mer än hälften kvinnor. Från Sandviken har ca 200 unga flickor i åldern 18-20 år fått flytta och söka jobb i Stockholm under de senaste tre åren. De hade inget annat val. Sandviken med sitt järnverk har övervägande manliga arbetsplatser. De inbrytningar i de tunga industrierna som kvinnorna gjort under högkonjunkturen har numera avstannat helt. I järnverket har det varit anställningsstopp sedan 1977. Sedan dess har mer än 800 jobb försvunnit. Numera efterfrågas inte ens de tidigare så attraktiva unga männen, än mindre kvinnorna. I Jämtland, mitt eget hemlän, är situationen lika svår men kanske av litet annat slag. Där har den offentliga sektorn dominerat framför industrin. Där har landstingets och kommunernas utbyggnad skapat de flesta jobben. Inom den offentliga sektorn har många kvinnor och ungdomar fått chansen till eget arbete. Men nu är det slut med det. Landstingets utbyggnadsplaner har väsentligt fått inskränkas, bl.a. som en följd av den urholkning av den kommunala ekonomin som skett. Bakom detta konstaterande döljer sig en bister verklighet. För vad är det för jobb som försvinner vid landstingens och kommunernas neddragningar? Jo, det är arbetsuppgifter som vård av gamla, sjuka och barn. Det handlar om arbeten som måste utföras ändå. Skillnaden blir bara att hemsamariten i Åre, som jag tidigare talade om, inte längre får lön för sitt arbete. Hon kan inte längre bygga upp sin ATP för äldre dagar, och hennes sociala förmåner försämras. Och än viktigare: hon får inte delta i den gemenskap som tillgången till ett arbete innebär. Hon blir arbetslös samtidigt som hennes arbetskraft är upptagen av oavlönat arbete. Ungdomarnas situation är också svårare än på mycket länge. Så många som 1 200 av de arbetslösa i Jämtlands län är under 25 år. Vad skall hända med dem? Var skall de få en vettig start i livet? Häromdagen kom ett ängsligt föräldrapar till Länstidningens redaktion och sökte arbete åt sin dotter, som nu hade gått arbetslös sedan hon slutade skolan i början av juni. Hon hade hittills bara erbjudits en eller två dagars jobb. Föräldrarna bad redaktören om vilket arbete som helst på tidningen, t.o.m. oavlönat, bara hon fick någonstans att gå på dagarna och kom ini en arbetsgemenskap. De var rädda för vad som annars kunde hända henne. Vid arbetsmarknadsutskottets resa i Älvsborgs län i förrgår fick vi höra av en personalchef vid ett större företag i Borås, hur mycket svårare det var för ungdomar som varit arbetslösa en längre tid att klara jobbet och anpassa sig till ett arbete än för ungdomar som inte har någon arbetslöshetsperiod bakom sig. Personalchefen vände sig till oss politiker och sade: Därför ett gott råd — klipp till direkt och gör beredskapsarbeten för ungdomar. Vänta inte, ungdomarna tar alltför snabbt skada av arbetslöshet. Arbetslösheten är en tragedi för den enskilda individen och familjen. Men den är också ett samhällsekonomiskt slöseri och dålig hushållning med mänskliga resurser. Rudolf Meidner har sagt att det är fåfängt att tro att vi skall ta oss ur våra svårigheter genom att fler och fler undanhålls möjligheterna att arbeta. Alla måste ha sin försörjning. Det är både humant och ekonomiskt klokt att förvandla arbetslöshetsunderstöd till arbetsinkomst. Häromkvällen sade Hans Werthén i ett TV-program att han inte kunde förstå, hur någon kunde tro på att vi tar oss ur krisen genom att låta bli att arbeta och genom att låta folk bli arbetslösa. Dessutom är det i första hand kvinnorna som drabbas, tillade han. Det är underligt att dessa två personer, Rudolf Meidner och Hans Werthén, kommit till samma resultat. Det vore intressant att veta vad regeringen har för uppfattning om detta. Om regeringen delar de bådas uppfattning, vad tänker den då göra för att de kvinnor och ungdomar, vilkas situation jag har redovisat, skall få glädjas åt ett arbete igen? De åtgärder som hittills vidtagits har ju visat sig otillräckliga. Det har bl.a. också AMS konstaterat. Det måste bli ett slut på den ekonomiska politik som förts alltför länge. Den bara förvärrar arbetslösheten och Sveriges ekonomi. Arbetslösheten drabbar både kvinnor och män. Den drabbar jämställdheten och konserverar traditionell rollfördelning. I det krisprogram som vi antog på vår kongress fastslogs följande: ”Vi kan inte lösa en kris som berör hela vårt samhälle genom att utnyttja bara ena halvan av befolkningen i förvärvslivet, medan den andra hänvisas till uppgifter i hemoch familjelivet. En sådan uppdelning innebär att vi på båda områdena går miste om erfarenheter och kunskaper, samtidigt som den begränsar de personliga utvecklingsmöjligheterna för både män och kvin Herr talman! Vi har fortfarande råd att arbeta i Sverige. Låt oss inte förstöra denna möjlighet.

Herr talman! Även jag skall tala om arbetsmarknadspolitik, men låt mig börja med några andra ord. Efter att ha lyssnat till förste vice talmannen Ingegerd Troedsson kan jag inte låta bli att berätta vad jag upplevde våren 1976 på ett valmöte i Enköping, där Lars Tobisson var min motståndare. Jag var ganska rund om magen på våren 1976, för jag väntade barn i början av juni. Lars Tobisson tog upp detta förhållande i debatten och sade: Men Anna-Greta, vore det inte för dig personligen väldigt skönt om vi moderater vann valet, så att vi kunde bilda en borgerlig regering? Då skulle ju du själv kunna få ett vårdnadsbidrag på 10 000 kr. Du skulle i lugn och ro väl kunna ta hand om ditt barn. Det var närmast ett personligt löfte jag fick av Lars Tobisson den gången. Men det löftet, som så många andra, infriades inte. Jag tycker att det är något att besinna när man här hör Ingegerd Troedssons alla vackra uttalanden om mångbarnsfamiljer och andra som behöver stöd. Därmed, herr talman, skall jag gå över till det som jag huvudsakligen skall tala om, nämligen om de problem som så många andra, senast Marianne Stålberg, har diskuterat från denna talarstol, dvs. arbetslösheten. I går fick de sista sömmerskorna vid Algots besked om att de inte får fortsätta att jobba där. Många som har trott att det allmännas kaka skulle vara trygg och säker vet att det inte längre är så. Arbetslösheten bland de kommunalanställda ökar snabbare än bland de flesta andra yrkeskategorier. I norr är en fjärdedel av byggnadsarbetarna utan jobb. Där är det också bara en av fem unga människor som kan räkna med att på hemmaplan få ett jobb efter att ha gått ut skolan. Från Stockholmsområdet, den starkaste arbetsmarknaden i detta land, rapporteras nu vecka för vecka en allt snabbare ökning av de arbetslösa ungdomarnas antal. Tonåringar skall i sysslolöshet tvingas möta alla de problem, frestelser och faror som storstaden bjuder. Arbetslösheten är ett ont för människorna som drabbas av den, men den är också ett ont för samhället som helhet. Vi får inte i Sverige förledas tro att vi kan lösa den ekonomiska krisens problem med arbetslöshet, som man har trott på en del håll ute i världen. Och vi får inte i Sverige förledas till att acceptera arbetslösheten, som man har gjort på så många andra ställen. Arbetslösheten föder få revolutionärer — det är sant — och på ytan kan det tyckas att samhällena fungerar ganska bra trots arbetslösheten. Men man behöver bara skrapa litet grand på den glättade yta som kommersialismen breder ut över våra samhällen för att finna vilka tragedier som döljer sig där arbetslösheten stegras och sprider sig. Om inte ungdomarna i Sverige får vara med och med sin egen arbetsinsats medverka till att ta det här landet ur den ekonomiska krisen, så kommer verkningarna av krisen att drabba oss under årtionden framöver genom skadade, vingklippta människobarn. Herr talman! Det är många hårda ord som vi ifrån socialdemokratiskt håll har fällt över de borgerliga regeringarnas politik, och tyvärr tror jag att regeringarna är väl värda de här hårda orden. Vi har sagt det förr och jag upprepar det i dag: Enligt vår mening har de borgerliga regeringarna med öppna ögon fört en arbetslöshetsskapande politik. Och nu är centerfolkpartiregeringen på väg att riva i det sista skyddet mot den öppna arbetslösheten. Nu håller man på att bryta sönder den arbetsmarknadspolitik som varit ett signum för det här landet och som har gett oss en chans att hävda oss bättre när det gäller sysselsättningen än man har kunnat göra på andra ställen. I våras sade man från den borgerliga majoriteten här i riksdagen nej till de 1,5 miljarder kronor för beredskapsarbeten som arbetsmarknadsstyrelsen begärde för att kunna klara av den värsta arbetslösheten under hösten och vintern. En del av de borgerliga företrädarna i arbetsmarknadsutskottet, och även en del på övriga håll i riksdagen, försökte vifta undan våra krav på mera pengar med att hänvisa till formalia. Man sade att det ju inte var någon brådska att fatta de här besluten, och man sade att i själva verket var det naturligtvis så att regeringen skulle komma att ta fram dessa 1,5 miljarder, men man ville inte göra det just då under våren. Man hade ju sin finansfullmakt som man skulle använda för att ta fram pengarna. Varför skulle vi socialdemokrater då bråka? Varför skulle vi inte lita på att den borgerliga regeringen tog fram de här pengarna, när man ändå sade det? Men nu visade det sig att regeringen inte alls hade för avsikt att ge AMS de pengar som begärts. Det visar sig att man i stället hade för avsikt att dra ner på beredskapsarbetena, på ambitionerna i förhållande till de bedömningar som arbetsmarknadsstyrelsen gör. Och den här gången lär det väl knappast vara möjligt ens för de troskyldigaste ledamöterna av de borgerliga partierna att tro på sina partiledares löften om kampen mot arbetslöshet. För att visa hur många som inte får plats på den reguljära arbetsmarknaden eller i det reguljära skolväsendet, så brukar man ibland räkna samman dem som är arbetslösa med dem som går i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Somliga gör den här sammanräkningen och kallar sedan alla för arbetslösa. Det räknestycket har vi socialdemokrater alltid tagit avstånd från. Men för att visa de påfrestningar som vi totalt har på arbetsmarknaden kan man naturligtvis göra den här sammanläggningen. Och jag skulle vilja göra den för att belysa skillnaderna i den politik som den borgerliga regeringen för nu och den som man själv förde för några år sedan. I september 1978 var det 80 000 unga som stod utanför den reguljära arbetsmarknaden och skolväsendet. 46 000 av dem var arbetslösa, resten av de 80 000 gick i beredskapsarbeten eller i arbetsmarknadsutbildning. Nu i år i september är 79 000 ungdomar, alltså i stort sett lika många som i september 1978, utanför den reguljära arbetsmarknaden och skolväsendet. Men nu har vi 61 000 arbetslösa ungdomar, alltså 15 000 fler än i september 1978. Varför? Jo, därför att regeringen, trots enträgen begäran inte bara från oss utan från en rad ungdomsorganisationer, från LO och TCO och många andra håll, t.o.m. från arbetsgivare, som Marianne Stålberg berättade här alldeles nyss, vägrar att sätta in de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. På den vanliga arbetsmarknaden i dag finns det knappast något jobb över huvud taget för tonåringarna. Och skolväsendet förmår inte att klara av alla ungdomarna. Jag skulle vilja påstå att det är en oändlig skillnad i livssituationen mellan den ungdom som är arbetslös och den som har ett beredskapsarbete eller en utbildning att gå till. Vi har inte råd att förlora ytterligare tiotusentals ungdomar till passiviseringen som arbetslösheten innebär. I våras hette det att mittenpartierna, centern och folkpartiet, egentligen ville ge AMS pengar men att det var moderaterna som satte sig emot. Men nu visar det sig att det inte bara var moderaternas fel. Den politik som centern och folkpartiet för är precis likadan som den moderaterna styrde och ställde med när de.satt med i regeringen. Det skulle inte behöva vara 61 000 arbetslösa ungdomar här i landet i dag. Om bara regeringen ansträngde sig att nu föra den arbetsmarknadspolitik som man själv förde 1978, skulle arbetslösheten bland de unga kunna vara 15 000 personer lägre. År 1978 berömde sig regeringen för att föra en bra arbetsmarknadspolitik. Varför har man glömt det? Man skulle kunna göra om det här. AMS har förutsättningarna, AMS ber och bönar att få sätta in åtgärderna. Det är med en blandning av förtvivlan och raseri som man ser det här. Och samma känslor rider en när man läser andra delar av den proposition med det gröna omslaget som regeringen nu har lagt fram och ser på vilka andra områden inom arbetsmarknadspolitikens ram regeringen tänker sig att spara pengar. Detta år är det internationella handikappåret. Det blir inget märkesår att glädjas över i Sverige för de handikappade. Med sin nya proposition lägger regeringen ytterligare sten på bördan för de människor som har det allra svårast att hävda sig på arbetsmarknaden. Många av dem som har s.k. lönebidrag kommer inte att kunna få det förlängt efter den 1 januari 1982. För en mycket stor del finns det inget annat alternativ än att kastas ut i arbetslöshet. Samhällsföretag, som är till för människor med handikapp, människor som inte kan hävda sig och inte får plats på den öppna arbetsmarknaden, är för dyrt, tycker den borgerliga regeringen. Vi kan hålla med om att man i inledningsskedet har haft problem som också har kostat en hel del. Därför har också Samhällsföretag självt dragit i gång ett eget arbete för att pressa sina kostnader. Men det sätt som regeringen nu föreslår för att pressa Samhällsföretag innebär att man slår ut och stänger ute de svårast handikappade från en möjlighet att få jobb ens inom den skyddade sektorn. Sverige är ett land som länge har klarat påfrestningarna på arbetsmarknaden bättre än de allra flesta länder. Vi har klarat att hålla oss undan den stora arbetslösheten. Och det är en kombination av åtgärder, där många människor har bidragit, som har gjort detta möjligt. Vi har haft en rätt så blomstrande industri, som har varit villig att göra satsningar för framtiden. Vi har haft en offentlig sektor som har inneburit att det har funnits bra vägar för Volvo att pröva sina tunga lastvagnar på, som har inneburit att företagen har kunnat använda telefoner för kontakter med kunder både hemmavid och utomlands och som dessutom har inneburit att samhället har ställt upp för de människor som har haft det svårast att klara sig själva. Den har inneburit att samhället har ryckt in och ordnat omsorgen för de människor som slagits ut av ett hårt arbetsliv. Vi har byggt upp en arbetsmarknadspolitik som har varit en av de mest framstående i världen. Den har använts för att riva förvärvshinder för kvinnor som saknat yrkesutbildning, för att med hjälp av bidrag anpassa arbetsplatser till människor som har handikapp och för att i konjunkturnedgångar och vid struktursvårigheter med hjälp av beredskapsarbeten och utbildningsinsatser möta problemen. Men de svenska framgångarna beror naturligtvis inte bara på allt detta. De beror också på att vi har haft en tradition där vi har satt arbetets värde och arbetets glädje i högsätet både för enskilda människor och för samhällsutvecklingen. Somliga har sagt att vi har varit för puritanska i det här avseendet, men att arbetet har betytt oerhört mycket för människor i det här landet och att det för oss i arbetarrörelsen alltid varit den viktigaste uppgiften är helt klart. Den borgerliga politiken är på väg att rasera väldigt mycket av det som har gjort att vi i Sverige har kunnat hålla sysselsättningen hög. Den är på väg att riva i den offentliga sektorn och arbetsmarknadspolitiken. Den borgerliga politiken förmår inte att hålla uppe industriinvesteringarna, och det kanske allra allvarligaste är att den är på väg att utestänga en hel generation unga människor från att få uppleva arbetets glädje. Herr talman! Vi socialdemokrater vet att det finns väldigt många på den borgerliga kanten som vill föra en annan politik än den som den borgerliga regeringen nu för. Jag hoppas att de har kurage och mod nog att medverka i kampen för en bättre arbetsmarknadspolitik. Vi fick från vår partikongress ett uppdrag, uppdraget att framför allt försöka se till att vi inte får en generation förlorad ungdom i det här landet, och vi kommer att kämpa för det. Vi kommer att kämpa för en arbetsmarknadspolitik som inte kastar ut ungdom i den öppna arbetslösheten.

Herr talman! Får jag först till Anna-Greta Leijon säga att selektiva stödåtgärder och statlig styrning i sig inte innebär några möjligheter till förändrade marknadsförutsättningar. Stöd till olönsam verksamhet kan aldrig bli något hållbart alternativ till vare sig sysselsättning inom arbetsmarknadspolitikens ram eller utslagning ur arbetslivet. Den bästa och riktigaste lösningen är att åstadkomma en högre dynamik och expansionskraft i det reguljära näringslivet, och det är där den första försvarslinjen går mot arbetslösheten. Herr talman! Om målet ”Arbete åt alla” råder total politisk enighet i vårt land. För att klara detta mål krävs betydande insatser inom främst den ekonomiska politiken — men också inom arbetsmarknadsoch näringspolitiken. Från den utgångspunkten bör därvid regionalpolitiken framstå som en kompletterande politik. Under senare år förefaller det dess värre som om regionalpolitiken har blivit något av en ”övergripande” politik. I vart fall har man åstadkommit en sammanblandning mellan arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitik som blivit mycket olycklig och inneburit stora kostnader för skattebetalarna. Industristödsutredningen har visat vad det kan röra sig om. Man kan på goda grunder ifrågasätta värdet av allt det ekonomiska stöd som utbetalats till olika branscher och företag. Härvid utgör stödet till varvsregionerna det mest anmärkningsvärda exemplet. Ovanpå detta har varvsanställda — bosatta i regioner med mer allsidiga arbetsmarknader — tillförsäkrats särskilda anställningsgarantier, medan personer i Norrlands inland inte har kunnat få motsvarande förmån, även om de bor på orter som icke kännetecknas av en differentierad arbetsmarknad. De selektiva styrmedlen och subventionerna har dessutom blivit så omfattande och svåröverskådliga att statens industriverk har ansett det nödvändigt att utge en särskild stödkatalog. I rapporten Ny väg redovisar vi moderater ett program för återställd ekonomisk balans. I programmet påpekar vi bl.a. att de statliga stödformernas antal f. n. uppgår till ca 300. En långtgående rationalisering av stödformerna skulle minska selektiviteten i industripolitiken. En stor del av industristödet har införts i syfte att förbättra den regionala balansen i vårt land. Kortsiktigt har stödet förmodligen gett positiva effekter på sysselsättningen. Regionalpolitiskt motiverat stöd lider dock av samma brister som annat statligt industristöd. Långsiktigt utgör det därför knappast ett positivt bidrag till utvecklingen av näringslivet i dessa regioner. Det riskerar tvärtom att konservera en föråldrad industristruktur och därmed fördjupa de regionala balansproblemen. Många av våra sviktande basindustrier ligger i vårt lands mest sysselsättningssvaga regioner. De framtida faror som ligger däri är uppenbara. Under 1980-talet måste arbetsmarknaden fås att fungera bättre. De institutionella hindren mot ökad rörlighet — skatter och lagstiftning — måste angripas. Högre industrisysselsättning fordrar en kraftig uppbromsning av sysselsättningsexpansionen inom den offentliga sektorn. Ökad industriproduktion kan inte åstadkommas, om hela tillskottet av arbetskraft sugs upp av den offentliga sektorn. Arbetsmarknadslagstiftningen bör snarast reformeras. Generella möjligheter till provanställning och tillfällig anställning vid arbetstoppar måste skapas. Förtursreglerna bör också uppmjukas för att underlätta förnyelseoch rationaliseringsåtgärder inom näringslivet. Syftet måste vara att generellt bättre trygga den framtida sysselsättningen. Därutöver påpekar vi i vårt program för återställd ekonomisk balans att tillämpningen av reglerna för ersättning vid arbetslöshet måste förändras. Det är orimligt att företag inte skall kunna få efterfrågad personal, när samtidigt kompetent arbetskraft går arbetslös på orten. Från dessa utgångspunkter är det således nödvändigt att renodla regionalpolitiken till att i första hand skapa så lika grundförutsättningar som möjligt över hela landet och mellan dess olika regioner. Generella stimulansåtgärder för att åstadkomma detta är därför att föredra framför selektiv detaljstyrning. I valet av framtida åtgärder har vi förordat sådana som allmänt förbättrar förutsättningarna att bevara och expandera befintlig industri och att etablera nya företag. Bland de åtgärder som måste vidtas kan t.ex. nämnas en sänkning av företagens kostnader genom en reduktion av socialförsäkringsavgifterna för de företag som är etablerade i sysselsättningssvaga kommuner. Man bör också överväga att på motsvarande sätt gå vidare för att ge en Vissa regioner i vårt land kännetecknas av långa avstånd, annorlunda klimat och bristande industriell tradition. Genom att på olika sätt kompensera dessa handikapp kan man så att säga göra Sverige rundare, dvs. ge företag i Norrland och på Gotland bättre förutsättningar för att kunna konkurrera på mer jämbördiga villkor med det näringsliv som är lokaliserat i Sydoch Mellansverige. De hittills utnyttjade regionalpolitiska stödformerna förmår inte häva de nuvarande trenderna. Ensidigt riktade stödåtgärder gynnar inte det näringsliv som redan finns i stödområdet. Konkurrensen kan snedvridas, och sysselsättningen hotas i de företag som redan är etablerade på orten i fråga. Riktade stödåtgärder kräver dessutom en byråkratisk beslutsprocess, och man riskerar att behandla vissa företag orättvist. En tyngdpunktsförskjutning måste ske när det gäller statens engagemang på skilda områden, från en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn till en ökad stimulans med generella medel för hela näringslivet. Vad frågan ytterst gäller är vilka kostnader för selektiva åtgärder på t.ex. regionalpolitikens område vi kan tillåta belasta vår internationella konkurrenskraft med. Summerar man alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna har redovisat i Länsplanering 80, kan man konstatera att nyföretagandet i Sverige måste mångfaldigas. Allt fler kommuner har begärt att bli förklarade som stödkommuner och i konsekvens därmed få tillhöra stödområdet. Vid de studiebesök ute i olika län som vi ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har företagit under åren kan vi konstatera att en inplacering i stödområdet är ett hett eftertraktat mål för många kommunalpolitiker. Denna utveckling bekräftar uppfattningen att generellt verkande medel är att föredra framför selektiva åtgärder. Alternativet till detta är att successivt tvingas acceptera de kommunala kraven, med den risk detta innebär att hela landet snart förvandlas till stödområde. Är det på detta sätt som solidariteten från oss som bor i Sydoch Mellansverige skall uttryckas med dem som bor i utsatta områden i Norrland och på Gotland? Den nödvändiga omvandlingen och förnyelsen av det svenska näringslivet, som i sin tur skall bära upp sysselsättningen i den offentliga sektorn, kan inte åstadkommas genom nya statliga organ och statliga styrmedel. Det är inte i statliga kommissioner som innovationer och produktförnyelser föds. Förnyelsen sker genom personliga initiativ i en decentraliserad marknadsekonomi med fri företagsamhet. Av dessa skäl måste man vända sig mot den starka, selektiva inriktning av politiken som socialdemokraterna pläderar för — i den mån de konkretiserar sig i sitt s.k. krisprogram. Selektiva styrmedel och subventioner flyttar över en stor del av beslutanderätten till centralt placerade politiker och ämbetsmän med ringa direktkunskap om produktionssystem och marknader. Den selektiva politiken får dessutom automatiskt ett konserverande drag genom att den i första hand inriktas på företag i svårigheter. Det är vad man troligen kan vänta av ett eventuellt ”löntagarfondssystem”, där de regionala fondstyrelserna kommer att göra s.k. brandkårsutryckningar för att ”rädda sysselsättningen” när efterfrågan på produkterna uteblir. Ingen fråga har så dämpat näringslivets expansionslusta och initiativförmåga som de ständiga ropen på löntagarfonder. Skall vi få den önskvärda förnyelsen måste vi snabbt undanröja det fondsocialistiska hotet, som lägger en hämsko på nya satsningar. Detta har inte minst betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Jag kan ge ytterligare ett exempel på vad man kan vänta sig. Vid ett mindre företag i Skaraborgs län, Liljegrens snickerifabrik i Tidaholm, har händelser nyligen visat vad fackföreningsfonder skulle kunna innebära i praktiken. De anställda vid företaget har inte velat gå med i facket. Träindustriarbetareförbundet krävde då i ett brev till det fackföreningsägda byggföretaget BPA att Tidaholmsföretaget skulle bojkottas. Detta skulle ha inneburit nedläggning och arbetslöshet. Att facket gick bakom ryggen på företaget och dess anställda gjorde situationen ännu mer allvarlig. Tack vare ett snabbt ingripande från företagsledning och anställda kunde detta hot avvärjas. Situationen visar vad ett fackföreningsägt näringsliv betyder för föreningsfriheten och därmed för demokratin. Det är därför viktigt att redan nu säga nej till kollektiva löntagarfonder. Efter 1982 kan det vara för sent. De politiker som inte i tid inser att det behövs återhållsamhet inom den offentliga sektorn kommer att tvingas till obehagliga nedskärningar när kreditgivarna skärper kraven på svenska politiker. Trots detta fortsätter socialdemokraterna att fria till väljarna genom att motsätta sig det ena sparförslaget efter det andra, samtidigt som de kritiserar budgetunderskottet och utlandsupplåningen. Den röda socialdemokratiska rosen på affischerna liknar mer och mer den omtalade tulipanarosen — symbolen för en omöjlig politik. Vad läget nu kräver är inte överbudspolitik, utan den mest angelägna uppgiften när det gäller att säkra ”Arbete åt alla” är att skapa en ekonomisk, social och näringspolitisk miljö, där skaparlusta, personliga insatser och arbetsvilja befrämjas. Den i särklass viktigaste åtgärden därvid är att förbättra industrins lönsamhet och göra insatser som kan stärka näringslivets konkurrenskraft. Vad det svenska näringslivet i dag lider av är obalans i kostnaderna och en dålig anpassning till förändringarna på världsmarknaden. Därför krävs en politik som kan sänka näringslivets kostnader och som gynnar tillväxten. Därmed kan situationen förbättras i landets alla regioner. De regionalpolitiska åtgärderna innebär eljest att man flyttar sysselsättningsproblemen mellan och inom regionerna. I takt med en sådan omläggning av politiken kan de selektiva styrmedlen och subventionerna avvecklas, till gagn för oss alla. En framgångsrik regionalpolitik måste baseras på åtgärder som kan ge förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är ju detta näringsliv, herr talman, som ytterst skall bära upp och försörja den offentliga sektorn!
Herr talman! I något som jag uppfattade som argumentation mot min plädering för en framsynt arbetsmarknadspolitik sade Sten Svensson att den första försvarslinjen när det gäller att hävda sysselsättningen måste gå vid ett blomstrande näringsliv och lönsamma företag. Låt mig säga att jag helt och fullt håller med om det. Men de borgerliga regeringarnas politik har misslyckats med att skapa ett sådant blomstrande näringsliv. Industriproduktionen ligger på en mycket låg nivå — det vet Sten Svensson. Industriinvesteringarna gör det likaså. Vi socialdemokrater har aldrig hävdat att arbetsmarknadspolitiken ensam skulle kunna klara våra grundläggande sysselsättningsproblem. I stället är arbetsmarknadspolitiken den sista försvarslinjen mot den öppna arbetslösheten. Det är det som gör att det är så allvarligt att man nu börjat riva också i den, för då återstår inget annat än ren arbetslöshet — det värsta av allt. Herr talman! För några dagar sedan höll vi ett sammanträde i det socialdemokratiska partidistriktets styrelse här i Stockholms län. Vi hade fått nya alarmerande siffror om ungdomsarbetslösheten. Vi gjorde då ett uttalande, som bl.a. innehöll en maning till näringslivet. Vi sade: Lägg av med kampanjen mot löntagarfonder bara en månad! Gå i stället ut till alla företag och tala om ungdomarna och deras behov av jobb, och försök ragga upp arbetsplatser! Jag vill vädja till Sten Svensson: Gör detsamma! Jag tror att Sten Svensson som ledamot av arbetsmarknadsutskottet skulle kunna göra mer på det sättet än med den skrämselpropaganda mot löntagarfonder som vi hörde nyss.
Herr talman! Jag konstaterar att vi således är överens om att den bästa och riktiga lösningen är att vi åstadkommer en högre dynamik och större expansionskraft på den reguljära arbetsmarknaden. Men då tycker jag att Anna-Greta Leijon skall ta konsekvenserna av detta synsätt. Det kan inte vara rimligt att man först utarmar näringslivet genom höga pålagor och skatter och sedan i efterhand försöker reparera skadorna med subventioner. Man måste från början se till att man stärker näringslivets konkurrenskraft. Och det skall ske genom generellt verkande insatser, som lägger grunden till ett bättre konkurrensläge. Men inget av detta har varit kännetecknande för socialdemokraternas politik under de gångna mandatperioderna då ni har varit i opposition. Nej, ni har enbart fortsatt i gamla hjulspår, dvs. förespråkat en högskatteoch regleringspolitik. Det gäller också att skapa ett ekonomiskt utrymme. Låter man den offentliga sektorn expandera mer än tillväxten i ekonomin, blir det inget utrymme för reallöneförbättringar och inga möjligheter att finansiera investeringar i näringslivet som kan leda fram till nya sysselsättningstillfällen. Detta belystes i den tidigare debatten mellan partiledarna. När det slutligen gäller löntagarfonderna är målet klart utstakat — man syftar till ett socialistiskt samhällssystem. Jag förstår att socialdemokraterna vill skapa en blågul modell, att man vill göra en speciell konstruktion för vårt land. Men vi vet genom en lång rad exempel ute i världen vad socialism kan innebära, och vi vågar inte ta risken här i vårt land att få motsvarande följdverkningar.
Herr talman! Under 44 år satt socialdemokratin i regeringsställning i det här landet. De 44 åren präglades varken av något utarmat näringsliv eller av någon diktatur av det slag som Sten Svensson vill förespegla människor att man skulle få om man följde den socialdemokratiska politiken. Det är i stället så att vi under de fem år som vi har haft borgerligt regeringsinnehav i detta land har upplevt en nedrustning av det privata näringslivet. Vi har upplevt en högre inflation än på många år. Vi upplever nu en kraftigt ökad arbetslöshet. Löntagarfonder behöver vi både för att kunna rädda sysselsättningen för de framtida generationerna och också för att göra det här samhället mera demokratiskt än det är i dag. Jag tror inte att någon kan påstå att den demokratisering som vanns med den politiska rösträtten har inneburit förtryck i det här landet. Ändå var argumenten som man använde mot arbetarrörelsen när den slogs för att genomföra den politiska rösträtten i stort sett exakt desamma som de argument Sten Svensson använder här i dag. Men låt mig återgå till min vädjan tidigare. Jag begärde inte att vare sig Sten Svensson eller någon annan inom näringslivet skulle helt lägga av sin kampanj mot oss i löntagarfondsfrågan. Jag begärde bara ett kort uppehåll för att ni också skall kunna ägna en stund åt de allt fler arbetslösa ungdomarna.
Herr talman! Under er långa regeringstid, 44 år, som Anna-Greta Leijon påminde om, lades ju grunderna för den trendutveckling på utgiftssidan som bl.a. ledde till kostnadskrisen 1974-1976. Jag minns att bara några dagar efter det att vi bytte regering 1976 så kom det genast en räkning på åtskilliga miljoner till NJA i Norrbotten, och sedan fortsatte notorna att strömma in från krisdrabbade företag i en strid ström. Jag vill bara påminna om detta. Beträffande löntagarfonderna är det på det sättet, att systemet syftar till att åstadkomma en helt förändrad ägandestruktur: facket skall ta över äganderätten. Detta skall ske successivt, men målet är klart uttalat. Utöver detta är det meningen att man på ett ställe skall lägga både konsumentintresset, producentintresset och det fackliga intresset. De här faktorerna, som skall balansera mot varandra och som är styrkan i ett marknadsekonomiskt samhälle, skall koncentreras till en enda inflytandegrupp. Det blir alltså fåtalet som bestämmer över flertalet. Individen hamnar i den situationen att han helt kommer i kläm.

Herr talman! Regeringen har för riksdagens beslut överlämnat ett mycket omfattande ekonomiskt program, ett program som om det genomförs i sin helhet har goda förutsättningar att bli ett säkert brofäste för en bättre balans i Sveriges ekonomi. Oppositionen har självfallet till uppgift att noga analysera de förslag som regeringen lägger fram. Den skall självfallet också komma med motförslag och alternativ, men då helst konstruktiva sådana. Vi bör tillsammans föra en seriös debatt. Om vi analyserar den debatt som hittills har förts, kan den endast i begränsad omfattning betecknas som seriös. Många av de framlagda förslagen är inte genomförbara och minst av allt konstruktiva. Så upprepas t.ex. gång efter annan det osakliga talet om att de inkomstsvaga pensionärerna drabbas hårt av regeringens ekonomiska program. Detta blir inte mer sant därför att det upprepas många gånger. Varför talar man inte om att en pensionär med 35 000 kr. i pension får en kostnadsminskning med ca en tusenlapp genom momssänkningen, att det bidragsgrundande KBT-beloppet på detta sätt i princip blir oförändrat, att pensionärer med 35 000 kr. i pension även i fortsättningen får ökade skatterabatter från ca 3 800 kr. år 1982 till ca 4 400 kr. år 1984, att SJ:s pensionärsrabatter blir kvar till 75 96 — för ett rabattkort som en vanlig resenär betalar 800 kr. för betalar pensionären i fortsättningen ca 200 kr. — och att regeringen avser att föreslå en höjning av pensionstillskottet. De inkomstsvaga pensionärerna skyddas alltså mycket väl i regeringens ekonomiska program. Detta stämmer mycket väl med centerns politik. Det fanns en tid då jag trodde att det även stämde med socialdemokraternas politik, men i dag är det tydligen inte de inkomstsvaga pensionärerna som är mest angelägna för socialdemokraterna. Momssänkningens huvuduppgift är att kompensera löntagarna för devalveringen på ett sätt som inte urholkar devalveringens positiva effekt. Det är anmärkningsvärt att notera att socialdemokraterna går emot att löntagarna får en skälig kompensation. En kompensation via lönehöjning skulle ytterligare driva på inflationen, minska vår konkurrenskraft, öka arbetslösheten och därigenom ytterligare öka budgetunderskottet. Att ersätta momssänkningen med räntesänkning är inte heller ett realistiskt förslag. Vi behöver både momssänkning och räntesänkning. Regeringens ekonomiska paket förutsätter också detta, och i dag har första steget tagits genom att räntan har sänkts med 1 96. Denna åtgärd har möjliggjorts bl.a. av att vi hittills i år inte haft någon statlig nettoupplåning i utlandet. De ca 5,5 miljarder vi lånat och tagit hem balanseras av motsvarande ökning av valutareserven. Detta är ett mycket gott resultat, speciellt mot bakgrunden av att vi i början av året fruktade att nettoupplåningen utomlands under detta år skulle bli 25 miljarder. Den volymmässigt 25 Zo lägre oljeimporten har givetvis i hög grad bidragit till att förbättra handelsbalansen. Regeringens energipolitik börjar nu visa sina positiva effekter. Det har också föreslagits att man skulle sänka momsen enbart på livsmedel. Detta är inte heller ett realistiskt förslag. Det skulle bli en orimlig belastning på handeln och samtidigt gynna viss lyxkonsumtion. Om nu förslagsställarna verkligen vill komma fram till en konstruktiv överenskommelse, så borde man sträva efter att lägga fram genomförbara och konstruktiva förslag. Jag vill försöka ge ett exempel som kunde tillgodose flera av oppositionens framförda intressen och ändå inte ändra inriktningen på det ekonomiska paketet. Om momsen sänktes till 21 92 i stället för 20 26, skulle det innebära cirka 1,2 miljarder i bibehållna skatteintäkter. Om sedan 500 miljoner användes för att inte plocka bort de 500 miljoner i livsmedelssubventioner som riksdagen har beslutat om skall bort vid nyåret och ytterligare 500 miljoner användes vid regleringen av jordbruksavtalet vid nyåret, så skulle baslivsmedleni princip vara momsfria via livsmedelssubventioner. Det ekonomiska paketets inriktning ändras inte, men dess sociala effekter blir än bättre och inflationsbekämpningen sannolikt ännu effektivare. Budgetunderskottet skulle minska något litet och livsmedelspriserna förbli istort sett oförändrade under ganska lång tid framöver. Löntagarna skulle ha en chans att få en viss real lönebehållning under första delen av 1982 trots en ganska liten lönehöjning. Förutsättningen är att vi kan begränsa kostnadsutvecklingen under 1981, så att inte löneavtalens spärregel utlöses. För detta krävs sannolikt ytterligare räntesänkningar, vilket bör vara möjligt om det ekonomiska paketet genomförs med endast den typ av justeringar som här skisserats. Herr talman! Visst finns det möjligheter till konstruktiva lösningar, men då är första förutsättningen att de alternativ som förts fram är realistiska och att det finns en god vilja hos alla parter.

Herr talman! Olle Aulin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att genomföra riksdagens beslut om lokalisering och dimensionering av orkestermusikerutbildningen. Riksdagen beslutade år 1977, på grundval av förslag i proposition 1977/78:14 om utbildning på musikområdet, bl.a. om dimensionering och lokalisering av musikerutbildningen. Beslutet innebar att antalet platser vid musikerlinjen skulle öka vid musikhögskolorna i Malmö och Göteborg samt i motsvarande mån minska vid musikhögskolan i Stockholm. Därmed skulle man få tillräckligt stora studerandegrupper vid orkesterutbildningen vid de två förstnämnda utbildningarna. 3 I propositionen framhöll jag att — i likhet med vad som gäller för högskolan i övrigt — takten för genomförandet av dimensioneringsförslaget fick prövas i det årliga budgetarbetet. Så har också skett. I budgetpropositionen 1981 biträdde jag således universitetsoch högskoleämbetets förslag om överföring av fyra utbildningsplatser från Stockholm till Göteborg. Samtidigt framhöll jag att jag inte ansåg det möjligt att minska dimensioneringen av musikerlinjen i Stockholm utöver vad jag då hade förordat. En utökning av antalet platser i Malmö kan därför — framhöll jag — endast åstadkommas genom omprioriteringar av annat slag. I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 föreslår UHÄ att planeringsramen för musikerlinjen vid universitetet i Lund skall ökas med sex platser genom tillskott av ytterligare medel. Denna fråga bereds f. n. i regeringskansliet inom ramen för det sedvanliga budgetarbetet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att jag har uppmärksammats på UHÄ:s anslagsframställning för budgetåret 1982 83. Men samtidigt anmäler UHÄ att om resurser inte kan tillföras för att ge musikerutbildningen i Malmö-Lund-området erforderlig volym, måste en nedläggning av denna utbildning övervägas av kvalitetsskäl. Mot detta skall ställas det beslut som riksdagen har fattat och som statsrådet hänvisade till i svaret, nämligen beslutet med anledning av proposition 1977/78:14. Denna proposition grundades på OMUS förslag om dimensionering av musikerutbildningen och lokalisering av denna till tre platser, Stockholm, Göteborg och Malmö. OMUS förutsatte en omfördelning av resurser från Stockholm till Göteborg och Malmö. Det första steget togs genom förra årets beslut om en överflyttning av utbildningsplatser till Göteborg. Däremot överfördes inga platser till Malmö, utan statsrådet meddelade i budgetpropositionen att förstärkningen där måste ske på annat sätt — genom omprioriteringar — och att han inte ansåg det möjligt att göra ytterligare överföringar från Stockholm. Detta gjordes utan att det i propositionen fanns några särskilda motiveringar för att avbryta överflyttningen från Stockholm. Nu har Malmö inte fått några ytterligare förstärkningar, och det har inte gjorts någon omprioritering. Det blir alltså svårt att upprätthålla kvaliteten på utbildningen i Malmö med det låga underlaget. Jag skulle därför vilja fråga: När bedömer statsrådet att man kan få den förstärkning som är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten? Det antal årsplatser man nu har är för lågt. Vad är orsaken till att omfördelningen från Stockholm inte har kunnat genomföras på det sätt som avsågs i OMUS förslaget?
Herr talman! Min bedömning är att man inte kan minska antalet platser i Stockholm, eftersom man då rycker undan det underlag som behövs där för orkestermusikerutbildningen. Jag hoppas att vi skall kunna medverka till den förstärkning av antalet platser i Malmö som jag anser är nödvändig redan den I juli 1982.
Herr talman! Läget är att man har ett mycket större antal årsplatser i Stockholm än man har i Malmö. Och om det är omöjligt att upprätthålla kvaliteten i Stockholm med 51 årsplatser, hur skall man då kunna upprätthålla kvaliteten i Malmö med 24 årsplatser? Det ges i Malmö utomordentligt goda möjligheter till både praktiktillfällen och utbildning över huvud taget. Förutsättningen är, som OMUS angav, att man har ett minimum av 30 årsplatser för att kunna driva orkestermusikerutbildning. Dessutom vill jag påpe a att man helt nyligen har investerat stora medel i nya lokaler vid musikhögskolan i Malmö. Det är alltså angeläget att man får det tillskott som avsågs.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig varför regeringen i sitt uppdrag till universitetsoch högskoleämbetet har föreslagit ändrad målsättning och förändrade antagningskrav vid utbildningen i arbetsmiljöutformning vid högskolan i Luleå. Enligt riksdagens uttalande är utbildningen i arbetsmiljöutformning i sig angelägen, men fortsatta övervä äl dess innehåll som kostnaderna för den. Riksdagen kunde därför inte biträda ett förslag att utbildningen skulle starta redan budgetåret 1981/82.

Mot denna bakgrund bör utbildningsmålen omprövas. Arbetsmiljön som helhet - med betoning av industriella förhållanden — bör dock fortfarande vara den centrala utgångspunkten. I Karl-Erik Hälls fråga om antagningskraven för utbildningen i arbetsmiljöutformning ligger, efter vad jag förstår, en oro för att de grupper som saknar formell behörighet för civilingenjörsutbildning men som har lång arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljöområdet skulle utestängas från utbild ningen. Jag kan försäkra att denna oro är obefogad. I uppdraget till UHÄ framhålls särskilt att utbildningen bör planeras så att kurser inom denna kan utgöra ett led i en återkommande utbildning för den nyssnämnda gruppen. Vidare har regeringen uppdragit åt UHÄ att lägga fram förslag om inrättande av en yrkesteknisk högskoleutbildning inom arbetsmiljöområdet. Även denna utbildning är avsedd för redan yrkesverksamma. Slutligen vill jag nämna att uppdraget till UHÄ har föregåtts av diskussioner med bl.a. rektorsämbetet vid högskolan i Luleå. Vidare har det på sedvanligt sätt tagits upp med arbetstagarorganisationerna genom statens förhandlingsråd. Samtliga organisationer har därvid accepterat regeringens förslag till utredningsuppdraget i dess helhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Egentligen beklagar jag att jag behövde ställa den här frågan, för jag trodde att saken var avklarad i sin helhet i och med det beslut som riksdagen fattade den 29 april. Men jag borde kanske ha förstått att denna fråga var mera laddad än så och att den skulle återkomma på något sätt. Det var redan i juni som jag fick reda på genom högskolan att regeringen troligtvis höll på med någon förändring av bestämmelsernas utformning och uppdraget till UHÄ. Jag tog då genom partikansliet kontakt med departementet och fick beskedet att man egentligen inte gör någonting annat än effektuerar det av riksdagen tidigare fattade beslutet. Nu är det uppenbarligen så, av svaret att döma, att vi har olika uppfattningar om vad riksdagsbeslutet egentligen innebar. Jag försökte i den debatt vi då hade, där Jan-Erik Wikström var närvarande en stund, att tala om att reservanternas uppfattning var att man egentligen skulle göra vad riksdagen tidigare hade beslutat och komplettera sedan med det UHÄ föreslår, nämligen att få denna utbildning som en permanent linje snarast möjligt vid Tekniska högskolan i Luleå. Det förefaller som om man skall ändra antagningsbestämmelserna och målsättningen. Då är min fråga: Hur kan man försäkra mig att min oro är obefogad? Jag tänker på antagningskraven och på dem som enligt mitt förmenande med den nya ordningen ställs utanför möjligheten att få denna utbildning. Ändå säger man att de skall kunna antas. Jo, man talar om att man skall åstadkomma återkommande kurser inom ramen för den här utbildningen. Vad vi har begärt är ju inte den typ av utbildning som nu föreslås, utan vi har begärt att man skyndsamt skall få till stånd en utbildning som skapar antagningsmöjligheter för de grupper av sökande som vi ursprungligen avsåg skulle vara med. Svaret är naturligtvis skrivet så att jag under de få minuter som står mig till buds inte helt har kunnat analysera det som anförs i den näst sista satsen. Men jag vill ställa en fråga: Är det på det sättet att uppdraget innebär att de som vi ursprungligen avsåg skulle vara behöriga att få denna utbildning fortsättningsvis också skall vara behöriga? Eller är det fråga om en civilingenjörsutbildning, så som det framgår av promemorian och de gällande antagningsbestämmelserna? Jag är inte helt klar över vad man menar, men mig förefaller det som om man radikalt, som jag har sagt i min fråga, nu har ändrat förutsättningarna för den här utbildningen. Jag vill lämna utbildningsministern ett råd: Släpp prestigen i den här frågan och sätt i gång den utbildning som riksdagen en gång har beslutat om, och gör det utan onödiga dröjsmål.
Herr talman! Jag är fullständigt prestigelös i varje falli denna fråga. Jag vill gärna säga att min avsikt inte alls har varit att ändra på de möjligheter som tidigare skulle ha planerats för de i yrkeslivet verksamma. Vi talar om kurser och om YTH-utbildning som skulle göra det möjligt för dessa sökande att den vägen komma in på denna kvalificerade utbildning. Jag tycker att det är synnerligen angeläget att utbildningen kan komma till stånd. Av promemorian till UHÄ framgår att vi räknar med att denna utbildning skall komma i gång hösten 1983.
Herr talman! Får jag då bara fråga, för att jag skall vara något klokare efter den här överläggningen: Vad är det för kurser som utbildningsministern nu talar om? Är det en kursverksamhet som skall förbereda de sökande som vi talar om och därmed göra det möjligt för dem att komma in på den mera kvalificerade utbildning som tydligen i huvudsak ändå skall bedrivas?

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig av vilka skäl staten skänker bort försäljningsintäkterna för Nya testamentet till de kyrkliga förlagen och Svenska bibelsällskapet. Jag vill besvara frågan genom att hänvisa till att riksdagen den 12 december 1978 godkände principerna för ett avtal om villkoren för utgivning av Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet som träffats mellan staten å ena sidan och Liber Grafiska AB, Svenska bokförläggareföreningen, Kristna bokförläggareföreningen och Svenska bibelsällskapet å den andra. Av propositionen som låg till grund för riksdagens godkännade framgår, så långt rör förhållanden som kan vara av intresse för svaret på Eva Hjelmströms fråga, följande. Utgivningen av SOU-utgåvan av den nya översättningen skulle i vanlig ordning ombesörjas av Liber Grafiska AB. Övrig utgivning skulle enligt avtalet ombesörjas av de förlag som kunde ha intresse av en sådan utgivning. Därvid skulle samma villkor gälla för samtliga utgivare. Särskilt markerades att Liber inte skulle ha någon fördel framför bekosta fortsatt bibelforskning och stimulera intresset för bibeln. Riksdagens godkännande var enhälligt.

Herr talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för svaret på min fråga. Men jag är samtidigt medveten om att frågan borde ha omformulerats. Jag borde ha frågat utbildningsministern om han var medveten om konsekvenserna av det beslut som riksdagen fattat. Jag skall villigt erkänna att vi inte var det, bl.a. beroende på att vi så effektivt utestängts från utskottet. Jag borde också ha ställt frågan: Är utbildningsministern beredd att ompröva beslutet från år 1978 mot bakgrund av de allmänna åtstramningarna på kulturområdet i övrigt? Riksdagens beslut skall naturligtvis uppfyllas. Men av riksdagen fattade beslut är uppenbarligen inte på något sätt heliga — det visar inte minst gårdagens allmänpolitiska debatt, där det som var självklart i våras nu, några månader senare, ses som förgängligt. Faktum är trots allt följande. Staten har bekostat översättningen av Nya testamentet, men vinsterna av denna översättning skall ges till Svenska bibelsällskapet, detta i en tid då kulturlivet i övrigt drabbas av mycket kraftiga nerskärningar. Kulturrådet har fått order att på sikt dra ner sina utgifter med 20 96. Fria grupper, konsthantverkare, bildkonstnärer — listan skulle kunna göras oändligt lång — tvingas inte bara att dra ner på verksamheten utan i många fall att helt upphöra med sitt arbete. Biblioteken stänger eller minskar sina öppethållandetider. Boken som medium är i fara därför att litteraturstödet urholkas. Att i det läget ge åt dem som redan har förefaller mig inte bara tvivelaktigt utan också felaktigt och oklokt, även om det överensstämmer med Lukas 19:26. Jag är, herr talman, övertygad om att Bibelsällskapet också utan dessa pengar skulle kunna bedriva det arbete som fonden är avsedd för. Jag vill upprepa vad jag frågade inledningsvis: Är utbildningsministern också i denna fråga så prestigelös att han är beredd att ompröva beslutet och förelägga riksdagen en ny proposition? Eller kan vi förutsätta att det fortsättningsvis, när kulturarbetarna får nådepengar från regeringen, kommer att stå: ”Saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike.”
Herr talman! Det här var nog det snurrigaste inlägg som jag har hört i den svenska riksdagen, och det vill inte säga litet. En enig riksdag har 1978 fattat ett beslut om de principer som skall gälla för den här utgivningen. Alla partier har varit överens om detta. Eva Hjelmström har varit okunnig om det rätta förhållandet och ställt en fråga. och så beklagar hon att hon inte har ställt några andra frågor! När man nu tar reda på fakta, är det här såvitt jag förstår en uppgörelse som det inte finns någon anledning att ändra på. Ser man på statens andel. finner man att en försäljning av Nya testamentet på en halv miljon exemplar innebär att statens momsintäkter blir 5,7 milj.kr. Dessutom får Liber självfallet ersättning för de filmer som ligger till grund för tryckningen. Vid motsvarande försäljning får Svenska bibelsällskapet i royalty 750 000 kr. Den svenska riksdagen har enhälligt funnit att det är ganska naturligt att royaltyn för översättningsarbetet inte skall tillfalla staten utan tillfalla Bibelsällskapet för bibelforskningsändamål. Jag är medveten om att det finns länder och partier som är specialister på att förhindra utgivning av biblar. I vårt land har vi frihet att trycka biblar, och staten har sagt att vi tycker att det är värdefullt att Svenska bibelsällskapet kan få det lilla stöd som beloppet 750 000 kr. innebär, när staten genom momsen får 5,7 milj.kr.
Herr talman! Vi skall inte slåss om siffror och om hur mycket Svenska bibelsällskapet kommer att tjäna på detta. Jag vill bara konstatera att utbildningsministern uppenbarligen inte är beredd att ändra på detta beslut, och det beklagar jag. Jag frågar mig då om utbildningsministern är beredd att vara lika generös mot kulturlivet i övrigt. Annars får väl ändå det här betecknas som litet grand av ett rövarnäste.
Herr talman! Det är självfallet min ambition att göra allt vad jag kan för att stärka kulturen. Men om vi nu håller oss till sakfrågan. så finns det ju ingenting kvar av de insinuationer som Eva Hjelmström har kommit med. Detta är en uppgörelse som träffats och som riksdagen i dess helhet har godkänt. Vem är jag att jag i efterhand i den svenska riksdagen skulle föreslå en förändring? Det vore verkligen uppseendeväckande. Den enda glädjen med den här frågan är att den ytterligare har dragit uppmär ättningen av Nya testamentet. För den effekten ber jag att få tacka Eva Hjelmström.
Herr talman! Jag framhöll redan i mitt första inlägg att om man 1978 hade insett konsekvenserna av detta beslut. så ifrågasätter jag om riksdagen verkligen hade gått med på det. Om utbildningsministern är så prestigelös som han tidigare framhöll. så borde han kunna fatta ett sådant här beslut.

Herr talman! Bertil Jonasson har — mot bakgrund av granbarkborrens härjningar i främst norra Värmland — frågat mig om jag redan i höst avser att lägga fram förslag om en förlängning av tiden för avsättning till skogskonto. Frågan om förlängning av skogskontots löptid har tagits upp av virkesförsörjningsutredningen. I en framställning som överlämnades till mig i våras har utredningen föreslagit att löptiden i skadefallen skall förlängas från f. n. tio år till tjugo år. Framställningen har remissbehandlats. Förslaget har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Med tanke på de delade meningar som finns beträffande förslaget är jag inte beredd att nu föreslå en förlängning av löptiden. Virkesförsörjningsutredningen kommer inom kort att avge sitt slutbetänkande. Betänkandet kommer att innehålla förslag till åtgärder inom bl.a. skatteområdet för att stimulera enskilda skogsägare att höja avverkningsvolymen. Jag avser att ta slutlig ställning till skogskontolagstiftningens utformning när betänkandet har remissbehandlats.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret. Jag måste emellertid konstatera att jag är besviken över innehållet. Skadorna på skog genom insektsangrepp, speciellt av granbarkborren, liksom stora stormskador har varit väldigt svåra i Värmland, särskilt i norra Värmland. Många skogsägare har under en dryg tioårsperiod måst avverka huvuddelen av sitt skogsinnehav, alltså vad som växer under en hel omloppsperiod på 100 år. Insättning på skogskonto har då skett för att man inte skulle behöva skatta bort inkomsterna av avverkningen. Nu utfaller skogskontona till beskattning efter tio år, samtidigt som den kvarvarande skogen — det kan finnas en del kvar, det sista som går — hotas av fortlöpande skador och måste avverkas. En förlängning av skogskontonas löptid när det gäller sådana här avverkningar är absolut nödvändig, såvitt jag kan se. Åtgärden behövs alltså för att ge skogsägarna möjligheter att avverka den skog som nu måste avverkas, annars bromsar man avverkningarna. Det är också helt nödvändigt om skogsägarna skall ha några pengar att sätta in i sin skog när skogsvårdsåtgärderna kräver sitt under en 20-30-årsperiod framöver. Skogsägaren måste ju också själv leva under tiden som han jobbar med skogsvårdsåtgärder i skogen. Åtgärden är nödvändig även ur samhällets synpunkt för att skog över huvud taget skall komma tillbaka på de här markerna. Jag har också tidigare varit inne på att de här kontona skulle knytas till fastigheten för att man där skulle ha pengar tillgängliga framöver även om marken byter ägare, men det har virkesförsörjningsutredningen inte sagt någonting om. Det får man återkomma till. Nu har man emellertid lagt fram ett förslag, som också budgetministern redovisar, till en skogskontoförlängning. Det är en enhällig virkesförsörjningsutredning som har lagt fram förslaget. Man vet att det har betydelse när det gäller att få fram virke framöver och för de skador som hotar. Budgetministern har tidigare varit positiv till den här frågan, men nu är det nödvändigt med ett beslut snarast möjligt. Jag hoppas trots allt att det skall kunna bli ett positivt beslut som man kan tillämpa redan vid 1982 års taxering. Till sist vill jag bara fråga budgetministern om det finns en annan väg att gå för att klara det här. Det är nämligen högst nödvändigt att man får saken klarlagd till 1982 års taxering.
Herr talman! Det är riktigt som Bertil Jonasson säger att jag när vi senast diskuterade den här frågan inte hade fått materialet. Därför sade jag att vi skall pröva saken välvilligt och att vi skall göra det med största skyndsamhet. Det har vi också gjort. Vi har snabbt fått i väg materialet för att få olika remissinstansers bedömning av det. När det kom tillbaka visade det sig att bl.a. riksskatteverket — för att peka på en viktig remissinstans — hade uppmärksammat de många kontrollproblem som förekommer. Jag tror att Bertil Jonasson förstår att det under sådana omständigheter finns all anledning att se på frågan mera grundligt. Vi har bedömt det vara riktigt att göra en helhetsbedömning av virkesförsörjningen i samband med att virkesförsörjningsutredningen kommer med sitt slutbetänkande inom en ganska snar framtid. Det är huvudmotivet till att jag i dag inte tar ställning till det här. Inte heller tror jag att det är möjligt att, som Bertil Jonasson önskade i sitt första inlägg, få ett ikraftträdande till 1982 års taxering. Bertil Jonasson frågar vidare om det finns något alternativ. Det är onekligen så, herr talman, att man genom de allmänna investeringsreserverna har en möjlighet att förlänga tiden med sju år. Jag är väl medveten om att det då är en viss skillnad i m gheterna att ta ut pengar för privat konsumtion. Men om man vill använda pengarna för investering i fastigheten, finns det en god möjlighet till förlängning i fråga om skogskontona. Därför menar jag att det finns alternativ. Kontrollproblemen är stora, och det är ändå — måste vi nog säga — en förhållandevis liten volym som berörs. I den kommun som Bertil Jonasson särskilt har omnämnt lär det vara inte mer än sex skogsfastigheter som ligger över 50 000, och två av dem över 100 000. Det ger en viss uppfattning om kvantiteten av problemet.
Herr talman! När jag fick propositionsförteckningen förstod jag att det var hinder eller krångel på något håll. och därför framställde jag den här frågan. Förslaget har fått ett blandat mottagande, säger budgetministern. Jag vet att bl.a. en majoritet inom länsstyrelsen i Värmland har varit negativ till det. Med utgångspunkt i den diskussion vi hade där säger jag rakt ut att jag har en känsla av att man där helt enkelt inte begriper problematiken i skogen i samband med dessa frågor. Detta är en dock en principfråga som man måste knäcka inte bara när det gäller Värmland utan även för andra delar av vårt land, där man råkar ut för samma problem. Om det inträffar en skada på skogen med sjukdomar som följd och man därför behöver ta bort viss skog för att hindra att även andra skogsfastigheter angrips, måste denna möjlighet finnas. Då kan man bekämpa skogsskadorna på ett bättre sätt i tid. Budgetministern sade att det finns kontrollproblem. Det kan så vara, men såväl skogsstyrelsen som skogsvårdsstyrelsen är införstådda med att det i de fall som här avses är ganska lätt för vederbörande skogskonsulenter ute i bygderna, som känner till förhållandena, att avge yttranden i frågan. De bör genom ett mycket enkelt förfarande kunna intyga om skogskontot härleder sig från insektsskador i skog. Budgetministern sade också att det i den kommun som jag åsyftar inte rör sig om mer än sex fastigheter och en liten volym. Varifrån ni har fått de uppgifterna kan jag icke fatta. Jag skulle önska att de berörda hörde av sig till er. De gör det till mig, och jag vet att de är betydligt fler. Budgetministern har nog fått de uppgifter han nämnde här. men jag vill påstå att siffran inte är
riktig information. När Bertil Jonasson ifrå gasätter remissinstansernas trovärdighet vid bedömningen av sakfrågan är det närmast majoritetssidan i länsstyrelsen i Värmland som han syftar på. Men jag hänvisade i min replik framför allt till riksskatteverket, och jag hoppas att Bertil Jonasson inte vill fälla samma dom om dess möjligheter att bedöma kontrollsidan. Det gäller framför allt att se på hurdan situationen är tio år senare än den tidpunkt då vindfällningen ägde rum. Där har man ett tidsproblem av betydande storlek. Jag nämner bara det — det finns många andra.
Herr talman! Jag vet att det är från skattemyndigheters sida som man framfört betänkligheter, av skäl som här anförts. Jag vill ändå påstå att om vederbörande hade varit i norra Värmland och sett de ofantliga hyggen som blir ofrånkomliga, då skulle man verkligen ha lagt sig vinn om att försöka lösa problemet. Det är en farsot som drar fram med omfattande skogsvårdsåt gärder som följd. Men det går att lösa problemet på det sätt som jag här har nämnt. Det går att skilja ut de konton som ansökningarna gäller. Det krävs bara en tillstyrkan från vederbörande skogstjänsteman. som väl känner till den tioårsperiod bakåt i tiden som det är fråga om och de avverkningar som då skett. Jag anser att det vore synnerligen olyckligt. om man skulle behöva vänta på virkesförsörjningsutredningens resultat, innan man gör någonting. Det är samtidigt sätta in pengar både på skogskonto och på investeringskonto. äl ändå så, herr budgetminister. att man inte har möjlighet att

Herr talman! Tommy Franzén har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några omedelbara åtgärder för att förhindra fortsatta svindlerier - Om återbetalningkring mervärdeskatten och vilka åtgärderna i så fall är. Jag utgår från att de affärer som Tommy Franzén syftar på är det missbruk — skatt av mervärdeskatten när det gäller bl.a. handeln med guld som har fått så stor uppmärksamhet under den senaste tiden. Dessa affärer är allvarliga och kan självfallet inte tolereras. Jag vill dock peka på att myndigheterna har upptäckt dem och kunnat ingripa mot dem. Jag har också erfarit att de närmast berörda länsstyrelserna nu anser sig kunna bemästra situationen. I maj i år gav regeringen mervärdeskatteutredningen i uppdrag att utreda frågan om den s.k. fiktiva mervärdeskatten. Jag räknar med att de förslag som utredningens arbete kan ge anledning till kan föreläggas riksdagen i början av nästa år. Vidare pågår nu beredningen inom regeringskansliet av de förslag om bl.a. personalförstärkningar på mervärdeskatteenheterna som riksskatteverket har lagt fram. Till sist vill jag ta upp frågan om storleken av den mervärdeskatt som länsstyrelserna återbetalar till de skattskyldiga. Det är riktigt att denna skatt har stigit kraftigt under de senaste åren. Detta är dock naturligt. Skattesatsen höjdes hösten 1980. När företagets inköpskostnader stiger ökar också deras ingående mervärdeskatt. Visserligen ökar då också i normalfallet den gäller att de inte är skyldiga att betala mervärdeskatt på sin egen omsättning. Ökningen av den ingående skatten motsvaras därför inte av någon ökning av den utgående skatten, vilket innebär att kraven på återbetalningar ökar. Den värdemässigt starkt ökade importen av råolja är ett annat käl till de ökade återbetalningarna. Den s.k. fiktiva mervärdeskatten kan enligt min mening ha haft endast en mycket liten inverkan på återbetalningarnas storlek.

Herr talman! Det har blivit en lönande affär att fuska med momsen. Det är här fråga om snabba pengar, som betalas ut med hjälp av fakturaförfalsk ning, smuggling eller andra oegentliga metoder, som det är möjligt att använda — som jag ser det — i huvudsak på grund av bestämmelserna om s.k. fiktiv moms och på grund av en underbemannad kontrollapparat. Det har på se sen redovisats en del fall. där just momsen varit föremål för fusk. Genom att man kan utkräva moms för en vara som det aldrig redovisats eller kommer att redovisas moms för öppnas mycket stora möjligheter att fuska. När sedan inte regeringen — vilket jag tidigare diskuterat med Rolf Wirtén — är villig att medverka till att förstärka resurserna då det gäller kontrollapparaten. blir naturligtvis resultatet. inte oväntat, det som redovisas i pressen. I en tidningsartikel från slutet av september säger kriminalinspektören i Göteborg, Leif Holst, beträffande guldsmuggling att verksamheten har 13 byggts upp enbart med tanke på att få ut den s.k. fiktiva momsen från staten. I budgetpropositionen i januari ställde sig regeringen kallsinnig till länsstyrelsernas krav på resursökningar, som riksskatteverket tillstyrkte. De kraven var inte tillräckliga, enligt min mening, utan de var säkert tilltagna långt i underkant — med tanke på regeringens avrustningspolitik beträffande den offentliga sektorn. I Stockholm har momsenheten begärt ytterligare 26 tjänster, utöver de 13 som ganska nyligen tillkom. Jag anser att dessa krav måste tillmötesgås, om det skall bli möjligt att göra något åt de här svindlerierna. Vidare måste lagstiftningen ändras, så att det blir möjligt att kräva mer hållbara bevis än nu. Exempelvis kan en sådan bestämmelse införas att införselbevis från det importerande landet — alltså det land dit det svenska företaget exporterat — måste företes innan man kan få en återbetalning av momsen. Budgetministern säger i svaret att myndigheterna har upptäckt och kunnat ingripa mot de här transaktionerna och att han erfarit att de anser sig kunna bemästra situationen. Låt mig med anledning av det anföra några tidningscitat: ”Det fuskas med mycket stora momsbelopp. Vi har ingen möjlighet att stoppa fusket.” Så säger enligt en tidningsartikel den 28 september Lennart Mellbin, som är chef för mervärdeskatteenheten i Stockholm. I en annan artikel, den 27 september, heter det: ”Det är för lätt att få ut momspengar från staten och det är nästan omöjligt att avslöja fusket, säger kriminalinspektör Leif Holst.” Jag skulle kunna ta fler sådana exempel, men tyvärr räcker inte tiden till. Jag skulle då vilja fråga ekonomioch budgetministern: Är detta verkligen att kunna bemästra situationen?
Herr talman! Att man upptäckt det fusk som givit rubriker i tidningarna — Tommy Franzén refererade kortfattat till dem i slutet av sitt anförande — är väl just ett bevis för att apparaten som sådan fungerar. Sedan kan man naturligtvis alltid, som Tommy Franzén nu gjorde, försöka visa sig duktig genom att hänvisa till att man önskat flera tjänster och mera resurser. På den punkten kan vi naturligtvis hålla på och överbjuda varandra. Tommy Franzén gjorde detta i samma andetag som han sade att länsstyrelserna fått nya tjänster. Det visar, precis som Tommy Franzén själv sade, att det här är ett område där regeringen har satsat resurser. När det gäller själva organisationen av kontrollapparaten har jag just givit mervärdeskatteutredningen tilläggsdirektiv för att i den mån det går förbättra kontrollapparaten. Där får man också pröva den idé Tommy Franzén tog upp, att kräva ett införselbevis i exportlandet, i första hand när det gäller guld. När det gäller alla de frågor som Tommy Franzén här tar upp har alltså budgetdepartementet och övriga fackdepartement i regeringen ingripit för att i tid förbättra och förstärka organisationen och om möjligt eliminera Nr 9 fuskmöjligheterna. Vi har precis samma strävan — fusket kan inte tolere
Herr talman! Om jag är duktig eller inte får naturligtvis budgetministern tycka vad han vill om. Vad jag ville säga var att vi, långt innan de här frågorna kom upp, i pressen ställt krav på ökade resurser till bl.a. momsenheterna. Regeringen har gått med på en del av dem, men en hel del av de krav som länsstyrelserna ställt på förstärkning av momsenheterna och fått riksskatteverkets stöd för kvarstår. Den 9 februari i år sade budgetministern i en debatt vi hade: ”I dag har vi, Tommy Franzén, problem att sprida resurser omkring oss. Jag trodde faktiskt att t.o.m. Tommy Franzén insåg att landets resurser i dag inte tillåter alltför expansiva åtgärder i något avseende.” Detta sades med anledning av att regeringen inte tillgodosett kraven från länsstyrelsen och riksskatteverket i den utsträckning som jag ansåg att man borde ha gjort. Men med tanke på slutorden i budgetministerns anförande hyser jag förhoppningen att regeringen vid den nuvarande beredningen i regeringskansliet inte fortsätter på den inslagna vägen utan i stället verkligen överväger att ställa resurser till förfogande. Budgetministern säger att de här frågorna har setts över. Det tycker jag borde ha resulterat i någonting långt tidigare. Att ställa resurser till förfogande för att i möjligaste mån förhindra detta fusk — jag hävdade det också den 9 februari — måste betala sig många gånger om. Därför menar jag att det vore galet att vägra att släppa till de resurser som begärs.
Herr talman! Låt mig bara säga att regeringen gav riksskatteverket uppdraget att göra en översyn av länsstyrelsernas medvärdeskatteenheters organisation. Det arbetet är slutfört, och vi har just fått förslagen remissbehandlade — det arbetet var färdigt den 15 september. Jag vet inte om det är någon långsam hantering precis, Tommy Franzén. Nu pågår beredningen.
Herr talman! Det omtalades ju redan i budgetpropositionen i januari vad riksskatteverket hade gjort. Då krävde man 50 tjänster, och det orkade regeringen inte med. Om man sedan har remissbehandlat förslaget senare tycker jag det är en onödig fördröjning. Jag skulle vilja visa på ännu en omständighet när det gäller kontrollresurserna för momsen. I Sverige är kontrollen så uppbyggd att man kan göra en kontroll av ett företag vart fyrtiofemte år. När skatteutskottet förra året var i Danmark fick vi veta att den kontrollapparat man där har är så uppbyggd att man kan göra en kontroll av varje företag varje år. Det är stora skillnader. Jag har inte ställt krav på att vi skall förbättra vår kontrollapparat så att den blir i nivå med den danska modellen. Men i motsats till budgetministern tror jag att en ökning av resurserna för att skapa bättre kontroll också skulle ge större inkomster.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har frågat om jag avser att också bereda parlamentariker plats i utredningsarbetet rörande lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, och om svaret är nej — varför. Regeringen beslöt den 30 oktober 1980 att göra en översyn av lagstiftningen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Den 1 december 1980 förordnades justitiekanslern till utredningsman. Därjämte utsågs fyra sakkunniga. Bakgrunden till denna översyn var att riksdagen under riksmötet 1979/80 uttalade att det var motiverat att regeringen gjorde en genomgång av lagens tillämpning samt att denna genomgång borde bilda utgångspunkt för en kartläggning av möjligheterna för Sverige att vidta åtgärder även på andra områden såsom överföring av teknologi. Den påbörjade genomgången av Sydafrikalagen har i första hand till syfte att belysa hittillsvarande erfarenheter och effekter av lagen bl.a. i avsikt att konstatera eventuella luckor i bestämmelserna. Med utgångspunkt från denna genomgång skall utredningen pröva möjligheterna att gå vidare med åtgärder mot Sydafrika som skulle kunna komplettera den svenska lagen. Utredningen har, enligt vad jag har inhämtat, hittills i huvudsak varit sysselsatt med en genomgång av lagens tillämpning. Detta arbete är i första hand av juridisk-teknisk natur. När frågan om möjligheter att vidta åtgärder mot Sydafrika på andra områden skall behandlas, avser jag att låta parlamentariker delta i översynen.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret som är mer positivt än det hans föregångare gav mig i mars. Växling vid makten kan vara positivt ibland. Den sydafrikanska regimen fortsätter att utmana världsopinionen. En förkrossande majoritet av FN:s medlemsstater har fördömt Sydafrikas ockupation av Namibia, men Sydafrika nonchalerar FN:s plan till en fredlig lösning av Namibiafrågan. Sydafrika har invaderat södra Angola. Politiska dödsdomar avkunnas fortfarande. Ola Ullsten sade inför FN:s generalförsamling för någon månad sedan att sanktioner ”är det enda språk som Sydafrika förstår”. I Sverige har vi bedömt situationen i Sydafrika som så unik att vi har beslutat om en lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, och riksdagen har sedan beslutat om en översyn av lagstiftningen och uttalat att man samtidigt skall se om vi kan vidta ytterligare åtgärder. Sydafrika har stiftat olika lagar som kan komma att inverka också på de svenska företagens verksamhet. Bl. a. har man infört en lag om ”nationella nyckelsektorer” som innebär att vissa företag måste sätta upp kommandotrupper för att försvara sig. Gruvindustrin är en nyckelsektor, och alla industrier som på något sätt är kopplade till gruvorna berörs av lagen. Svenska företag som Sandvik, Alfa Laval och Fagersta tillverkar saker som används i gruvindustrin. SKF:s kullager används med all sannolikhet i den militära produktionen. Hur är det möjligt för de svenska företagen i Sydafrika att inte dras in i apartheidregimens totalstrategi? Herr talman! Jag har tagit upp dessa frågor för att belysa hur politiskt laddade våra relationer till Sydafrika är. Jag tycker också att tillämpningen av den nuvarande lagen är en i högsta grad politisk fråga. Tekniken-juridiken är medel att finna formerna för våra politiska åtgärder. Men vår avsky för Sydafrikas politik får aldrig bli en teknisk-juridisk fråga. Det är politik, och politik är att vilja. Här är det frågan om vad vi vill. Jag vill ställa två frågor till handelsministern med anledning av hans positiva svar. När avser handelsministern att tillsätta parlamentarikerna? Och med tanke på de svårigheter som ofta föreligger i hanteringen mellan kommerskollegium och de fackliga organisationerna vid tillämpningen av nuvarande lag kanske det också är befogat med andra direktiv. Anser handelsministern det angeläget att ge utredningen vidgade direktiv när politiker tillsätts, eller räcker de direktiv som finns?
Herr talman! Jag tror att Gertrud Sigurdsen och jag i grunden är ense i den här frågan. Vi var också ense i riksdagens utrikesutskott när vi beslöt att hos regeringen hemställa om en sådan här översyn för ungefär ett och ett halvt år sedan. Översynen består till att börja med av en mera teknisk genomgång av lagens tillämpning, och dit hör sådana frågor som handläggningsordningen. När översynen går in i sitt andra steg och skall pröva möjligheterna för Sverige att gå vidare med sanktioner mot Sydafrika, är det naturligtvis en i hög grad politisk angelägenhet. Det är då, som jag ser det och som jag framhöll i mitt svar, naturligt att parlamentariker kommer in i arbetet. På Gertrud Sigurdsens fråga om när vi kan fatta beslut om parlamentariker iutredningen vill jag svara att det är min avsikt att det skall kunna ske relativt snart, förhoppningsvis före årsskiftet. Gertrud Sigurdsen frågade vidare om direktiven för utredningen. De är allmänt avfattade och ganska korta och är också utformade helt och hållet med utgångspunkt i riksdagens skrivelse, som ju byggde på utrikesutskottets hemställan. Det innebär alltså att med de nuvarande direktiven finns det möjligheter att behandla flertalet frågor som har anknytning till Sydafrikalagen.